Fru talman! Mats Odell ägnade sig åt högljutt moraliserande av ett slag som vi sällan tvingas lyssna till i riksdagen. Det är desto märkligare som Mats Odell och kds står för den fräckaste dragning som jag har sett under mina många år i riksdagen. Finansutskottet tillstyrker enhälligt ett förslag från regeringen om att dra in 300 miljoner kronor i form av en reducering av en skattemedelsfordran. Alla partier var med på detta. Efter det att finansutskottet hade fattat detta beslut fogade kds ingen reservation till betänkandet, men däremot ett särskilt yttrande, där man kan läsa: "Kristdemokraterna motsätter sig förslaget att dra in 300 miljoner kronor från kyrkokommunernas skatteinkomster." Och detta skriver Kristdemokraterna efter det att man har varit med om att tillstyrka motioner och att avstyrka den motion som yrkar avslag på propositionen. Varför vågar ni inte ta ansvar för er egen uppfattning? Ni lägger er och kryper under utskottets breda filt, och vi hjälper er att få 300 miljoner till ert budgetalternativ. "Kristdemokraterna motsätter sig förslaget att dra inte 300 miljoner kronor från kyrkokommunernas skatteinkomster." Det gör ni väl inte, Mats Odell. Tala om trojanska hästar! Fru talman! Är det inte litet förvånande att debatten hittills har handlat så litet om det som är allra viktigast, nämligen att skärpa kampen mot arbetslösheten? Vad kan vara viktigare för den ekonomiska politiken än att få Sverige i arbete? Välfärden skapas av ett folk i arbete. Utan arbete ingen välfärd, utan arbete ingen rättvisa. Jag vet att den som ofrivilligt stängs ute från arbetslivet aldrig kan känna sig riktigt trygg, aldrig riktigt fri. Att avskaffa massarbetslösheten är en ödesfråga för Sverige. Om vi inte gör det kommer vårt land att slitas ner av misstro, motsättningar, social nöd och social oro. Men nu kommer det svåra: Vi måste avskaffa arbetslösheten på ett sådant sätt att den inte kommer tillbaka längre fram, ännu värre, i nästa lågkonjunktur. Därför kommer vi inte undan uppgiften att spara på områden som vi brukar uppfatta som självklara delar av välfärden. Det är detta som gör det så svårt, så förtärande smärtsamt. Men alternativet är värre, för om vi ängsligt skjuter problemen framför oss, om vi inte vågar gripa nässlan nu, då sviker vi de arbetslösa, och då sätter vi verkligen välfärden på spel. Skall vi få rätsida på Sveriges ekonomi, Sveriges sociala problem, måste vi ha en stark ekonomi. Valet är inte mellan att sanera statsfinanserna och att pressa tillbaka arbetslösheten. Båda uppgifterna måste klaras och klaras samtidigt. Stärker vi statsfinanserna, skapar vi förutsättningar för att klara jobben. Bekämpar vi arbetslösheten, skapar vi förutsättningar för att fylla igen det stora, svarta hålet i budgeten. Med vårt ekonomiska program skall vi rädda jobben och värna välfärden, stärka jämställdheten och hålla på rättvisan. Vi skall skydda miljön, krympa underskotten och bygga för framtiden. Skall vi klara detta måste vi föra ihop ett stort antal åtgärder till en helhet. Det är helheten som bestämmer resultatet. Visst skall vi gå igenom varje enskild detalj, visst skall vi värdera alla fördelar och alla nackdelar, men vi får aldrig blunda för att delarna ingår i ett större sammanhang. I ett slag kan vi inte avskaffa massarbetslösheten, i ett slag kan vi inte skapa ett rättvist samhälle. Men det vet vi, att skall vi uthålligt slå tillbaka massarbetslösheten måste vi också strama åt och skära ner. Därför kan vi aldrig kräva att varje enskild åtgärd tagen för sig skall skapa fler jobb, aldrig att varje enskild åtgärd i sig skall innehålla en inkomstutjämning. Låt mig ge några exempel: Att spara miljardbelopp på försvaret kan innebära att vi tar bort jobb i det militära. Ändå måste vi göra det, för hur skall vi kunna komponera ett balanserat, trovärdigt och fungerande sparprogram om inte också försvaret får lämna sitt bidrag? Den höjda avkastningsskatten på avtalspensionerna har mött våldsamma protester. Man har talat om konfiskation, övergrepp och jag vet inte vad. Men är det inte så att detta pensionskapital har fått extra hög avkastning just därför att staten ständigt måste låna mer och mer pengar? Statens stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket har varit mycket värdefullt. Men är det orimligt att näringen själv tar ett ökat ansvar för den här verksamheten, när statens ekonomi har försvagats så dramatiskt? Går vi igenom område efter område ser vi att allt måste vara med om helheten skall bli rättvis och rimlig. Här finns också svaret på den fråga som Anne Wibble ställde, nämligen hur höjda avgifter och skatter kan bidra till fler jobb. Per-Ola Eriksson sade i sitt anförande att det behövs en "balanserad mix" - det är ett sätt att uttrycka det. Ytterst handlar det om att man inte bara skall gödsla för en liten grupp av stora kapitalägare och ständigt hålla dem på ett väldigt gott och allt bättre humör. Skall vi klara av de stora uppgifter som ligger framför oss, måste hela folket engageras, och då måste det finnas en framtidstro och en medverkan som omfattar alla medborgare och inte bara små grupper. I detta ligger svaret på Anne Wibbles fråga. Anne Wibble bekymrade sig över att politiken var sned åt vänster, som hon sade. Detta med vänster och höger är ju känsligt för Folkpartiet. Det har vi sett tidigare när vi har följt Folkpartiets ibland litet vingliga stråt. Ibland har partiet uppträtt som den trafikfarliga bilisten som kom till vägkorsningen och blinkade åt vänster men svängde åt höger. Jag vet inte om det är slut med det nu. Vi får väl se. Det är alltså med råge som finansutskottet nu tillstyrker regeringens ekonomiska program. Vi lägger till en bestående budgetförstärkning på ett par hundra miljoner i ett program som redan är uppe i 57 rejäla miljarder. Det är bra att vi nu kan ta ett första avgörande steg för att lösa Sveriges stora ekonomiska och sociala problem. Men vad har hänt med den gamla regeringskoalitionen? Johan Lönnroth var inne på den frågan tidigare. Där det över huvud taget finns en reservation från något borgerligt parti händer det oftare att de fyra partierna går på olika linjer än att de samlas kring en gemensam uppfattning. I själva verket är det bara var tredje gång som de borgerliga når en sådan samsyn att de skriver ihop sig i en gemensam reservation. Sönderfallet gäller bl.a. den helt centrala frågan om inriktningen och omfattningen av besparingar och inkomstförstärkningar. Där splittras de forna regeringskamraterna upp på fyra olika reservationer. Jag vill i och för sig inte kritisera er för det på något sätt. Men det är intressant att se hur snabbt det politiska landskapet har ändrat sig efter valet. Men jag har verkligen anledning att kritisera er för vad ni tillsammans har skrivit i reservation nr 1, som gäller inriktningen av den ekonomiska politiken. För det första är det som ni presenterar där tyvärr bara vaga sparplaner och suddiga riktlinjer. När ni angriper den nuvarande regeringens proposition för att vara ofullständig och svårläst krossar ni tonvis med glas genom att kasta sten i ert eget glashus. För det andra försöker ni sopa igen spåret efter en regeringsperiod som inte var en framgång i allt. Ni säger att ni ärvde en ekonomi i fritt fall. Har ni alldeles förträngt era egna prognoser hösten 1991 och våren 1992? Hur stämmer ett fritt fall i ekonomin med att ni som nytillträdd regering presenterade prognosen att budgetunderskottet skulle stanna vid behagliga 70 miljarder kronor? Anne Wibble sade ju själv att ett underskott som var så stort som 90 miljarder var helt otänkbart. Har ni glömt att ni faktiskt räknade med att det skulle bli en, låt vara liten men dock, positiv tillväxt 1992? Hur går det ihop med talet om ett fritt fall i ekonomin hösten 1991? Nej, så lätt kan ni inte krypa undan ert ansvar. Än värre blir det när ni påstår att de gångna tre åren var en framgångsperiod där människornas frihet ökade. Med sådana lättsinniga ord osynliggör ni alla dem som fick ett sämre liv under den här perioden. Varför ser ni inte alla arbetslösa som fick sin frihet hårt beskuren under den här tiden? Varför glömmer ni dem som fick en sämre standard? Varför glömmer ni de tiotusentals seriösa småföretagare som gick i konkurs? Inte fick de en ökad frihet. Varför tänker ni inte på friheten för dem som fick sämre sjukvård, sämre undervisning, sämre barnomsorg och sämre äldrevård? Jag skall gärna erkänna att det fanns en grupp som fick extra mycket frihet och ny luft under vingarna. Det var de stora kapitalägarna. Den borgerliga regeringen lät guldet regna över dem. De kunde ta sig närmast perversa friheter när ni öppnade sammanlagt över 100 olika kvittningsmöjligheter för värdepapper. Om något är befängd skattepolitik så är det att erbjuda kapitalägarna över 100 olika kvittningsmöjligheter. Nog fick den gruppen ökad frihet. Men hur gick det med friheten för andra? Att kraftigt öka friheten för Sveriges medborgare är en central politisk uppgift. Men det är något helt annat när ett privilegierat fåtal skaffar sig ökad frihet på bekostnad av gamla, sjuka och arbetslösa. Därför måste vi lägga om kapitalbeskattningen. Vi återgår till den balans mellan skatt på arbete och skatt på kapital som fanns i skattereformen. Vi måste också lägga om arbetsmarknadspolitiken. I stället för passiva utbetalningar måste huvuddelen vara aktiva insatser för arbete, utbildning och kompentenshöjning. Fru talman! Det är hög tid att reda ut Sveriges stora ekonomiska problem. Vi kan klara av dem och vi skall klara av dem. Därför yrkar jag bifall till finansutskottets samtliga förslag.

Fru talman! Jag blir naturligtvis lindrigt sagt förvånad när jag lyssnar på Jan Bergqvists kraftfulla utspel mot mig här i dag. Jag tror dess bättre att det bygger på ett missförstånd. Jag kan förstå att Jan Bergqvist blir irriterad över att här i kammaren konfronteras med vad ni sade under valrörelsen och under regeringsbildningen, men det kan inte innebära att man får frångå grundläggande fakta. Fru talman! Grundläggande fakta i detta mål är att vi kristdemokrater har reducerat antalet yrkanden i vår motion till sex stycken, bl.a. av omtanken om voteringsperioden här strax före juluppehållet. Det första yrkandet är ett avslag på hela propositionen inklusive förslaget att dra in 300 miljoner kronor från kyrkan. Det kan inte vara någon nyhet för Jan Bergqvist att vi har det yrkandet. Det kan inte heller vara någon nyhet att vi inte får reservera oss. Jag har ju själv diskuterat detta i utskottet tillsammans med Jan Bergqvist. Vi är förhindrade av riksdagsordningen att reservera oss på några andra punkter än dem där vi har konkreta yrkanden. Det innebär alltså att det är fullt i enlighet med reglementet att i efterhand lägga ett särskilt yttrande om det man har skrivit i motionen.

Fru talman! Jag har mycket svårt att tro att en så förfaren politiker som Mats Odell kan ha råkat ut för det missförstånd som han möjligen skulle kunna försvara sig med. Det är riktigt som Mats Odell säger att vi har diskuterat detta i utskottet och konstaterat att det måste finnas ett motionsyrkande som grund för en reservation. I det här fallet föreligger ett motionsyrkande, nämligen i motion Fi12 av Anders Svärd. Där yrkas det att riksdagen avslår den i propositionen föreslagna reduceringen av de kyrkliga kommunernas skattemedelsfordran. Denna motion har enhälligt avslagits i finansutskottet samtidigt som man har bifallit propositionen. Därmed finns ett underlag för en reservation där man yrkar bifall till denna motion och avslag på propositionen. Men ni har inte reserverat er. Om det beror på ett fruktansvärt missförstånd från Mats Odells sida, är han inte riktigt så erfaren i politiska sammanhang som jag möjligen hade anledning att tro. Vi har tydliggjort detta för alla andra ledamöter i utskottet. Bland de andra ledamöterna i utskottet finns inga som helst tveksamheter i detta fall. Här har alltså Mats Odell begått ett fruktansvärt misstag. Jag är förvånad över att han har gjort på detta sätt.
Fru talman! Jan Bergqvist håller med om att vi har diskuterat dessa frågor i utskottet. Eftersom det inte fanns någon annan reservation på detta område har vi skrivit ett särskilt yttrande. Detta är i enlighet med riksdagsordningen den väg vi har att gå. Det är de uppgifter jag har fått av utskottet när vi har diskuterat de olika reservationer som vi kristdemokrater har ställt oss bakom när vi inte har haft egna yrkanden i vår motion. Det vi nu talar om finns dock klart uttalat i texten i den kristdemokratiska motionen. Men eftersom det inte finns någon kläm som rör detta, var vi tvungna att skriva ett särskilt yttrande. Det var den information jag fick av utskottskansliet när vi gjorde justeringen.
Fru talman! Jag är mycket förvånad över att Mats Odell tar munnen full och åberopar riksdagsordningen. Verkligheten är att det föreligger ett motionsyrkande som ger grund för reservation. Det har vi klarat ut mycket tydligt på utskottets sammanträden. Om det finns ett yrkande kan vilket parti som helst reservera sig. Finns det inget yrkande kan man råka i de problem som Mats Odell talar om. Här föreligger ett yrkande. Ni har varit med om att avslå det. Därefter skriver ni att ni inte accepterar det ni själva har varit med om. Jag vill inte i onödan ifrågasätta hedern hos Mats Odell. Jag accepterar det som ett misstag. Men jag är mycket förvånad att Mats Odell, som ändå har varit med i riksdagssammanhang och i regeringen, går på ett sådant fruktansvärt misstag, som jag vill kalla det.

Fru talman! Jan Bergqvist valde att avsluta sitt anförande med att blicka bakåt. Nästan löjeväckande var att han kritiserade den då nya regeringen för felprognoser 1991 och 1992. Det är löjeväckande därför att man trots allt kanske hade tagit något intryck av förutvarande finansministern Allan Larssons myckna tal om vändpunkten, den vändpunkt som skulle leda till strålande tider. Det var den bedömning som Jan Bergqvist stödde med sin röst här i kammaren strax före valet 1991. Vad beträffar talet om borgerlig splittring vill jag säga att vi har visat att vi kan samla och hålla samman de borgerliga partierna kring en gemensam regeringspolitik. Nu är det tyvärr inte aktuellt för dagen. Nu är det socialdemokraterna som regerar. Ert stora problem är att kunna hålla samman ert eget parti kring en politik som kommer att kunna leda till vettiga resultat. För framtiden hade Jan Bergqvist mest förmanande och moraliserande ord. Det är ju egendomligt att sätta i gång en stor skendebatt med kds om parlamentariskt förfarande i en ren bagatellfråga och kalla det för ett fruktansvärt misstag osv. Vi har faktiskt viktigare saker att diskutera i en ekonomidebatt som denna. Jan Bergqvist hann i förbigående ge ett svar på frågan hur man nu med höjda skatter skall kunna få flera jobb. Det gick ut på att det på något sätt skulle vara fördelningspolitiskt motiverat. Därmed var svaret givet. Jag kan inte förstå på vad sätt det är fördelningspolitiskt motiverat mot de svaga, de arbetslösa, att bedriva en ekonomisk politik med skattehöjningar som bromsar tillväxten och förstör jobb. Det har ni ännu inte lyckats förklara. Jag tog i mitt anförande upp det förhållandet att realräntan ligger på 9 %. Har Jan Bergqvist något försök till förklaring på detta? Vittnar det ändå inte om en misstro mot den politik som regeringen för, en misstro mot dess förmåga att hålla en fortsatt låg inflation? Vad kan det då bero på? Jo, återigen beror det naturligtvis på sambandet med den politik som går ut på att höja skatter men inte korrigera den mycket höga utgiftskvot som vi har i vårt land. Om man inte förstår detta kommer man att fortsätta att driva en politik som förstör jobb och bromsar tillväxten i Sverige. Den kan inte gärna Jan Bergqvist anföra moraliserande försvar för.
Fru talman! Om man har ett utgångsläge där statens utgifter utgör 70 % av vår samlade produktion men statens inkomster i form av skatter ligger runt 50 %, säger det sig självt att det är en jättelik uppgift att få bort underskottet och få ihop gapet. Moderaterna har en föreställning om att man skall klara det genom att ensidigt skära ner alltmer. Alla andra partier har i varierande mån uppfattningen att det måste vara en blandning av både inkomstförstärkningar och besparingar. Ni driver ensidigt detta. I själva verket ser vi att det var de ofinansierade skattesänkningarna för kapitalägarna hösten 1991 som började skapa problemet. Det blev inga jobb av det, utan det blev ett statsfinansiellt moras. Jag vill återknyta till den tidigare debatten om det jag kallade ett fruktansvärt misstag. Jag har i alla fall konstaterat att det otvivelaktigt var ett misstag. Ni försöker komma ifrån ert ansvar för den ekonomiska politiken genom att säga: När vi kom till makten hamnade vi i en hopplös situation därför att ekonomin var i fritt fall. Nu säger Lars Tobisson att man kanske inte upptäckte det riktigt. Man kanske trodde att det var bättre än det var. Hösten 1991 gjorde ni en prognos som visade på en positiv tillväxt redan det följande året. Ni gjorde också prognoser i budgetpropositionen i januari. Där gjorde ni bedömningen att den öppna arbetslösheten under 1992 skulle stanna vid 3,8 % och under 1993 vid 4,5 %. Det går helt enkelt inte ihop. Det är inte trovärdigt, Lars Tobisson, att säga att man drabbades av ett fritt fall. Ni gjorde själva bedömningen att utvecklingen skulle bli ganska hygglig.
Fru talman! Denna angreppspunkt gör mig förvånad. Som jag påminde om var det inte vi som gjorde en felbedömning av detta magnifika slag. Det var den dåvarande finansministern Allan Larsson som i hela valrörelsen 1991 talade om den förestående vändpunkten och om hur bra allt skulle bli. Det var jag som i mina debatter mot honom anklagades för att svartmåla och vara den som såg för negativt på framtiden. Tyvärr kan jag medge att jag inte förutsåg alla de problem som skulle komma. Men det var en mycket mera realistisk bedömning än den socialdemokraterna svarade för. Jan Bergqvist säger att när utgifterna är 70 % av BNP och skatterna 50 % måste man utjämna uppåt med skatterna. Det är inte skatterna som är låga i en internationell jämförelse. Det är inte våra skatter som är låga och behöver höjas. Det är utgifterna som är extremt höga och därför behöver sänkas. Det är grundskillnaden mellan den politik som regeringen för och den vi moderater står för. Får jag då fråga: Vad får Jan Bergqvist att tro att med den politik som nu förs hushållens sparande skall sänkas, så att man får en oförändrad privat konsumtion och något så när håller uppe tillväxten? För min del menar jag att just de skattehöjningar som nu sätts in skapar en sådan osäkerhet bland konsumenterna - ovisshet om framtiden och om möjligheterna att få bukt med arbetslösheten - att man tvärtom får räkna med att sparandet ligger kvar på en hög nivå. Detta gäller i synnerhet som realräntan nu är sådan att man kan göra förtjänster. Det är nästan det enda område där man kan göra det i fortsättningen, eftersom regeringen med sin politik inte har förmått att få ner räntenivån. Är inte Jan Bergqvist oroad av att tillväxten under de närmaste åren, då vi i alla fall skall gå in i en högkonjunktur, kommer att stanna under 3 % och kanske bara hamna på 2 %? Man har sagt att för att få bukt med arbetslösheten behövs 3 % tillväxt i ekonomin. Det kommer vi inte att få. Jan Bergqvist månar så om de arbetslösa och håller högstämda tal om att man måste sätta in samlade åtgärder.

Det här med återställare är intressant om man tänker efter. Orsaken till att återställare behövs är att man misskött sig tidigare. När man använder sig av tekniken betyder det att man inför mera av det som en gång skapade problemet.
Fru talman! Från socialdemokratisk sida har vi aldrig talat om fritt fall, varken förr eller senare. Fritt fall 1991 är en efterhandskonstruktion i den borgerliga reservationen som skall skyla över att ni gjorde katastrofala felbedömningar. Lars Tobisson frågade varför man höjer skatterna i stället för att stimulera jobben. Spåren förskräcker. Ni har ju prövat er politik. Ni genomförde en rad ofinansierade skattesänkningar för kapitalägarna. Det ledde inte till de jobb som ni talade om. Ni är ensamma om att driva en ensidig nedskärningspolitik. Det finns inget annat parti som tror att man kan komma till rätta med Sveriges komplicerade och stora problem genom att ensidigt bara skära ned. Även om Lars Tobisson inte gillar det kan jag inte undgå att påminna om att Moderaterna under åren har varit så upptaget av skattesänkningar att frågan om budgetbalansen m.m. har kommit i andra hand. Vi såg nu vilken enorm upplåning som skedde under den moderatledda regeringen. Jag erinrar om vad en affärstidning skrev om den socialdemokratiska budgeten någon gång på 80-talet. Den kallades för en präktig svångremsbudget som på ett fördelaktigt sätt skiljer sig från Gösta Bohmans budgetar som snarare var de lösa hängslenas politik.
Fru talman! Jag tror att svensk ekonomi skulle må väl om Jan Bergqvist kunde koppla in växeln på framtiden i stället för på det förflutna på 70-talet. Jag tycker att hela detta betänkande tyvärr andas väldigt mycket av ett slags längtan tillbaka. Bakåt, snett vänster var min karakteristik, och jag tycker att den verkligen inte motsägs utan tvärtom styrks av Jan Bergqvists debattinlägg här. I sitt huvudanförande efterlyste Jan Bergqvist inlägg om arbetslösheten. Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta när jag hör det. Antingen har Jan Bergqvist inte lyssnat på något av de inlägg som gjordes före hans eller också har han inte förstått någonting av det som sades. I mitt inlägg framförde jag, som jag tycker, relativt tydligt att Folkpartiets huvudkritik mot regeringens ekonomiska politik är att regeringen driver en företagsfientlig politik. Därmed är den också sysselsättningsfientlig och välfärdsfientlig. Basen för skattefinansierade välfärdsåtgärder försvagas. Enligt min mening har Jan Bergqvist inte på något nöjaktigt sätt försökt svara på varför socialdemokraterna i Sverige, livligt understödda av Vänsterpartiet, tror att ekonomiska samband här hemma fungerar precis tvärtemot hur de fungerar i andra länder. I andra länder resonerar man ungefär som i t.ex. EU:s vitbok författad av en socialist eller socialdemokrat, eller hur han nu beskriver sig. Det görs bl.a. ett mycket stort nummer av att lägre skatt på arbete, lägre arbetsgivaravgifter eller en sänkning av andra typer av skatter på arbete är bra för att få fram flera jobb. I Sverige driver nu den socialdemokratiska regeringen en politik som, får man förmoda, vill ha flera jobb. Det står i alla fall så i texterna. Det är en politik som innebär att man höjer ett stort antal skatter på arbete. Jag vill gärna tro Jan Bergqvist på hans ord när han säger att han vill att det skall skapas flera jobb och att han tycker att arbetslösheten är ett stort problem. Han måste då rimligen tro att ökade skatter på arbete leder till flera jobb. Hur kommer det sig då att Jan Bergqvist, tror, vet eller förmodar sig veta att alla dessa mekanismer när det gäller hur företag fungerar och hur sysselsättning skapas fungerar precis tvärtemot i Sverige i förhållande till alla andra länder? Hur kan det vara så?
Fru talman! Anne Wibble tycker att vi pratar för mycket om förfluten tid. Jag kan förstå om hon inte vill uppehålla sig alltför länge kring vad som har hänt. Anledningen till att jag kom in på det här är att ni själva i er reservation nr 1 talar om ett fritt fall i ekonomin 1991. Genom att ni tar bort det talet kan vi stryka över och gå vidare. Ni talar själva också om att friheten generellt ökade 1991-1994. Om ni tar bort det kan vi gå vidare och se mot framtiden. Anne Wibble tror inte att jag förstår hur företag fungerar. Jag skall ändå försöka belysa frågan om dubbelbeskattning som har varit en stor symbolfråga. Jag var med i utredningen om företagsbeskattning inför skattereformen. Där diskuterade vi hur vi skall utforma den svenska företagsbeskattningen så att den blir internationellt konkurrenskraftig och vilka förändringar vi skall genomföra. Vi gick igenom åtgärd efter åtgärd och vägde dem mot varandra. Det är klart att från näringslivets sida vill man ha allting. En skatt skall dock också ha den uppgiften att leverera några inkomster, annars är det ingen mening med den. Vi kom fram till vissa förbättringar som vi skulle införa. Frågan var t.ex. om vi skulle avskaffa dubbelbeskattningen. Det visade sig då att representanterna från industrin och företagarorganisationerna sade att andra förändringar var viktigare för dem och att de kunde avstå från den förändringen. Jag gör här inget uttalande om hur man skall utforma den åtgärd som skall komma i stället för Annell-avdraget. Jag vill ändå säga att det pågår en kampanj där man bortser från att det här är bedömningar som har gjorts på ett tidigare stadium. Det ansågs då att det var andra åtgärder som var viktigare för att vi skulle få en internationellt konkurrenskraftig företagsbeskattning. Vi socialdemokrater står för en företagsbeskattning som skall ge de svenska företagen bra möjligheter i en internationell konkurrens. Men vi skall naturligtvis inte skänka bort pengar till en mängd stora kapitalägare på ett sätt som ökar klyftorna i Sverige, skapar motsättningar och leder till att vi får den breda allmänhetens motstånd mot att vi hjälps åt att klara upp krisen.
Fru talman! Jag tror uppriktigt sagt att Jan Bergqvist inte riktigt har klart för sig hur företagare fungerar. Det tycker jag styrks av att Jan Bergqvist när han talar om människor som driver företag hela tiden kallar dem för kapitalister. Det skulle förvåna mig oerhört om några av de många jordbrukarna, bensinmacksföreståndarna, ICA-handlarna m.fl. ser sig själva som kapitalister. Detta är skillnaden i synsätt mellan oss och socialdemokraterna. Socialdemokraterna förstår inte riktigt hur de människor som driver företag tänker. Vi har berört frågan om dubbelbeskattningen. Med de regler som Socialdemokraterna nu med Vänsterpartiets hjälp återinför i Sverige kommer skatten på de pengar man satsar i riskabla projekt i företag att vara dubbelt så hög som skatten på de pengar man sätter in på bank. Det krävs relativt liten insikt för att förstå att flera människor då kommer att sätta in mera pengar på bank i stället för att satsa pengar i företagande. Därigenom får man mindre pengar för att betala för de framtidssatsningar som vi behöver i Sverige. Det är ett dåligt förslag om man verkligen menar allvar med att hjälpa de många, enskilda människor som vill driva ett företag och satsa framåt. Därför är vi i Folkpartiet motståndare till detta och ganska många liknande förslag. Jan Bergqvist säger att näringslivet inte har stött det här förslaget särskilt mycket i den utredning som han deltog i på 80-talet. Det är möjligen sant, men jag tycker att det är helt ovidkommande. Jag tycker inte att man skall utforma sina förslag utifrån vilken organisation som för stunden råkar stöda ett visst förslag, utan man skall utgå från vad man själv tycker är rimligt och riktigt. Om tio dagar går vi in i 90-talets andra hälft, och vi behöver extremt många nya arbetstillfällen, extremt många nya företag och extremt många nysatsningar i svenskt näringsliv. Det är inte av minsta vikt att se tillbaka på 80-talet och säga att under de villkor som rådde fick vi i alla fall några nya jobb. Ja visst, det fick vi. Men för närvarande, under 90-talets andra hälft, behöver vi åtminstone dubbelt så många nya jobb för att kunna få bukt med den arbetslöshetskris som faktiskt är ett mycket allvarligt problem i Sverige. Med den politik som ni nu driver finns det mycket stora risker att detta arbetslöshetsproblem blir mycket mera permanent än vad någon av oss önskar. Därmed kan det också vara roten till många sociala problem. Grunden till detta är att ni inte i annat än ord vill driva en politik som gör det möjligt att skapa jobb i näringslivet. Det skall bara vara åtgärder där man ser alla näringsidkare inte som individer utan som kapitalister eller institutioner som skall klämmas åt. Det är bara att djupt beklaga att detta riskerar att befästa allvarliga sociala problem i Sverige.
Fru talman! För oss socialdemokrater är det viktiga att vi har en väl fungerade företagsbeskattning som står sig i en internationell konkurrens. Det är helheten i företagsbeskattningen som skall fungera väl. Gör den det kan man inte blåsa upp vissa detaljer och säga att det är orimligt. Fungerar helheten väl för företagen är det detta som gäller. Krisen måste angripas genom att alla medborgargrupper engageras. Alla medborgargrupper har intresse av att vi har en väl fungerande företagsbeskattning. Men vi behöver inte gå till överdrift som den borgerliga regeringen gjorde, som öste guld över vissa stora kapitalägare. Jag kan inse att det säkert finns en hel del brister i mina kunskaper om hur näringsliv och företag fungerar. Det gör det säkert. Men jag vet inte om Anne Wibble måste vara så mästrande som hon var i sitt senaste inlägg, om man tänker på att 45 000 småföretagare gick i konkurs under hennes regeringstid.
Fru talman! Finansutskottets ordförande Jan Bergqvist höll ett enligt min uppfattning både märkligt och i många avseenden motsägelsefullt inledningsanförande. Han talar om att välfärden inte skapas utan att människor är i arbete. Det låter ju riktigt. Men av vilken anledning skall man då höja beskattningen på arbete, försämra villkoren för företagandet och försämra villkoren för investeringarna i landet? Om vi gör på det sätt som Socialdemokraterna föreslår får vi inte människor i arbete. Då finns det en uppenbar risk att vi inte får bort långtidsarbetslösheten, vilket Jan Bergqvist pläderade för att vi måste få. Jag tycker att Socialdemokraterna och Jan Bergqvist inte riktigt har förstått betydelsen av att skapa goda betingelser för svenskt företagande och låta Sverige bli en nation för bra företag. Man måste ta vara på företagarna och innovatörerna och ta vara på dynamiken i ekonomin. Jan Bergqvist kommer från den akademiska världen, och det finns mycket gott att säga om den. Men den skiljer sig som bekant avsevärt från de villkor som gäller för företagen. Vilka framsteg man än gör i den akademiska världen är det ändå så att det är produktionen, företagandet, och företagens villkor som i stort avgör spelreglerna i svensk ekonomi. Det var rörande att höra när Jan Bergqvist talade om att det var viktigt att spara även på det som berör välfärden. Vi måste strama åt och skära ner, sade Jan Bergqvist. Det står i bjärt kontrast till det budskap som Jan Bergqvist och hans kolleger pläderade för under åren 1991-1994, dvs. under en mandatperiod. Det var då vi hörde ylandet från det socialdemokratiska kansliet på Sveavägen, från den socialdemokratiska riksdagskansliet eller från LO borta vid Norra Bantorget. Det var då man sade att vi icke skulle röra någonting i de s.k. trygghetssystemen. Det var under mandatperioden 1991-1994 som Socialdemokraterna gång på gång tillbakavisade sparande inom transfereringssystemet. Det var då man skickade busslast efter busslast för att protestera mot de åtgärder som vi ansåg nödvändiga och som är nödvändiga. Det var först sommaren 1994 som Socialdemokraterna sent omsider tvingades inse betydelsen och nödvändigheten av besparingar. Det började med att man accepterade vårt mål om att statsskulden måste stabiliseras senast år 1998. Fru talman! Jag vill avslutningsvis ställa två frågor till Jan Bergqvist. Hur bedömer man statens lånebehov? Det finns ingenting i betänkandet om det. Hur bedömer finansutskottets ordförande statsskuldens utveckling de närmaste åren? Det är två frågor som är viktiga för att man skall kunna bedöma helheten i den politik som regeringen nu bedriver.
Fru talman! Det är nu 26 år sedan som jag avslutade en viss akademisk utbildning. Det är väldigt sällan som de kunskaperna används som argument mot mig. Men det förekommer tydligen fortfarande. Jag har i alla år anslutit till den breda Socialdemokratiska traditionen att vi måste se till att vi har en väl fungerande produktion, så att vi kan få nyttigheter som vi kan fördela jämnt och bra över landet, välståndet kan växa och människor få bättre och bättre levnadsvillkor. Socialdemokratin har alltid månat om att vi skall ha en produktion som utvecklas och växer. Det misslyckades ni med när ni hade regeringsmakten. Men vi är inställda på att se till att vi nu kommer ur denna mycket allvarliga kris som skapar betydande svårigheter för oss och sedan efter hand få en bra utveckling. Det innebär också att jag räknar med att statsskulden skall kunna stabiliseras till allra senast år 1998.
Fru talman! Tack för svaret på den frågan. Men jag hade en fråga till. Hur bedömer finansutskottets ordförande statens lånebehov? Det står ingenting vare sig i propositionen eller i betänkandet om den saken. Jag tycker att det är en brist, och jag påtalar i den gemensamma fyrpartireservationen nr 1 att propositionen och betänkandet i denna del är otillräckliga och ofullständiga. När vi skall ta ställning till ett så viktigt dokument om inriktningen av den ekonomiska politiken i framtiden vore det rimligt att vi fick veta hur majoritetspartiet ser på en sådan viktig fråga. Fru talman! Jag anklagar inte Jan Bergqvist för hans akademiska kunskaper. De är säkert goda. Men jag konstaterar att han kunskaper i företagande kanske är något mindre omfattande. Det sätt på vilket Jan Bergqvist i sitt inledningsanförande pläderade att vi skall beskatta arbete och företagen gjorde att jag insåg att han inte vet särskilt mycket om de villkor gäller för att skapa nya jobb, nya företag och tillväxt i ekonomin. Jag tvingas konstatera att Socialdemokraterna nu vill möta framtiden med dåtidens politik. Ni vill lösa framtidens problem genom att vrida klockan tillbaka. Det är en återställarpolitik som ni har lagt fram. Jag tycker att Socialdemokraterna skall vakna upp från 80-talstänkandet och inse att världen har förändrats. De ekonomiska villkoren för Sverige har förändrats. Vi kan inte möta resten av 90-talet och lösa framtidens problem med dåtidens lösningar. Då kommer vi bara att rulla de stora problemen framför oss. Det kommer att innebära att vi lyfter över problemen till kommande generationer. Nu är vi i en konjunkturuppgång. Men det sätt som Socialdemokraterna möter denna konjunkturuppgång kan leda till att vi inte får de jobb som behövs och att vi inte får stopp på statsskuldens ökning. När vi sedan går in i nästa lågkonjunktur får vi betydande problem, och det blir betydligt större problem än de vi i dag brottas med. Det tycker jag att Socialdemokraterna inte tillräckligt har beaktat i sin analys.
Fru talman! Oavsett mina kunskaper kan jag ändå se vad som händer. De borgerliga partierna har blåst upp den här frågan om dubbelbeskattningen till helt orimliga proportioner. Jag kan göra en jämförelse. Det gjordes en utredning. Där deltog sådana som Curt Nicolin och Sven Olof Lodin från Industriförbundet, och det fanns personer från Företagarnas riksorganisation. Vi satt och diskuterade med dem. Vi ställde frågan: Vad är viktigast för er för att vi skall få en internationellt konkurrenskraftig företagsbeskattning? De valde då andra förbättringar framför att avskaffa dubbelbeskattningen. Helt oviktigt kan väl det ställningstagandet inte vara?

Fru talman! Jag har några frågor till Jan Bergqvist med tanke på vad han inte sade i sitt anförande. Det talades om att öka beskattningen på arbete kraftigt. Det handlar ju om att 40 % av den budgetförstärkning som nu är aktuell egentligen är skatt på arbete. Varför denna iver när ni i andra sammanhang säger att ni vill ha en skatteväxling för miljön? Ni vill ju öka miljöskatterna och inte göra som den förra regeringen och bara låta det rulla på och gå ut över miljön. Varför skall det vara en så kompakt ovilja från Socialdemokratiskt håll mot att verkligen påbörja en skatteväxling för miljön? Det argumenteras inte emot det i sak, men det händer ingenting. Den andra fråga jag ställer mig är hur ert engagemang för de svaga i samhället går ihop med att man sparar på bistånd, som ju ändå går till de allra fattigaste, långt fattigare än de fattigaste hos oss. Varför spara där? Jag förstår logiken på så sätt att om man har problem så skall man spara där man inte ser problemen direkt. Faktum är att detta drabbar i princip de allra svagaste i världen. Jag tycker det är märkligt. Det handlar inte om så stora pengar heller. En tredje fråga jag ställer mig handlar om den oginhet emot nyföretagare som det innebär att ta bort kvittningsrätten. Även för Socialdemokraterna sägs i andra sammanhang att nyföretagandet är oerhört viktigt att få i gång, att få fram nya idéer och kreativt företagande. Men det är svårt att bilda kapital, att komma i gång. Kvittningsrätten innebär ändå betydligt bättre möjligheter. Varför, när det kommer till kritan, denna oginhet mot mänsklig kreativitet och mot nyföretagande?
Fru talman! Om man ser på vårt samlade program för att stimulera nyföretagande, innovationer, uppfinningar och allt sådant kan man inte komma till den slutsatsen som Roy Ottosson gjorde om ovillighet. Men vi måste ha ordning och reda i skattereglerna. Biståndet: Ja, jag sade i mitt inledningsanförande, jag tror jag använde orden "förtärande smärtsamt". Det känns! Men när man ser på vad det är för problem som skall lösas kan man inte komma till någon annan slutsats. Skall vi klara det här måste alla områden vara med, även där det känns mycket smärtsamt. Gröna skatter och skatteväxling: Vi skall inte glömma bakgrunden. När det gäller gröna skatter och ekonomiska styrmedel är faktiskt Sverige i förhållande till folkmängden främst i världen, skulle jag tro. Jag såg förra året en uppgift på att vi hade miljöskatter och miljöavgifter motsvarande 44 miljarder kronor. Vilket land kommer upp till någonting liknande? Jag känner inte till något sådant land. I samband med bl.a. skattereformen och det samarbete som då skedde med Folkpartiet gjorde vi en dramatisk skatteväxling till förmån för miljön. Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd och att vi för framtiden skall nöja oss med det. Vi är beredda att gå vidare och pröva nya möjligheter.
Fru talman! Hur dramatisk skatteväxlingen var när skattereformen gjordes kan man diskutera. Det gjordes en del försiktiga åtgärder. Bl.a. infördes en principiellt mycket viktig koldioxidskatt. Den har delvis urholkats under den förra regeringsperioden, med den borgerliga regeringen. Man borde åtminstone återställa likformigheten i skatten, så att man har samma koldioxidskatt för alla koldioxidutsläpp. Det framkom i den miljöavgiftsutredning, där både Jan Bergqvist och jag var med, att man för att få önskad styreffekt ur miljösynpunkt och miljöekonomisk synpunkt behöver ta till betydligt högre miljöskatter, betydligt mer av skatteväxling för miljön. Om då den politiska ambitionen sägs vara att man skall klara miljövården, t.ex. att få ned koldioxidutsläppen, måste man rimligen gå vidare på den linjen. Nu har det backats under senare år och jag noterar att den nu sittande regeringen inte är beredd att gå särskilt mycket längre den heller. Detta är, som jag ser det, ett svek mot de löften som getts i valrörelsen. Faktum är också att det vi skall besluta om i dag innebär en försämring, eftersom man ökar beskattningen på arbete i betydligt större utsträckning än man gör på miljörelaterade utsläpp och sådant som förbrukar naturresurser. Det är mot den saken jag vänder mig. Det blir faktiskt en reell försämring av relationen i beskattningen på arbete och på sådant som påverkar miljön negativt. Sedan, fru talman, får jag notera att det visst är förfärande smärtsamt att spara på dem som har det allra sämst ställt. Det rimmar väldigt dåligt med pratet om att man vill ha en socialt ansvarsfull politik. Miljöpartiets linje är att man inte skall spara på dem som har det allra sämst ställt. Vi andra kan betala litet mer. Det gäller inte minst biståndet.
Fru talman! Roy Ottosson kanske erinrar sig från diskussionerna i miljöavgiftsutredningen att vi förde ett resonemang om hur hög t.ex. en koldioxidskatt kan vara i Sverige i förhållande till hur det ser ut utomlands. Vi kom fram till den principiella ståndpunkten att vi inte kan lägga så höga avgifter på den svenska industrin att produktionen flyttar utomlands till andra länder där miljökraven är lägre och där produktionen i så fall kommer att ske i mer miljöförstörande former. Även i den här frågan måste vi noga se hur det ser ut i

Fru talman! Det är fortfarande ett farligt läge i svensk ekonomi. Det är allvarligt. Vi dras med stora löpande underskott, en växande statsskuld och rekordhög arbetslöshet. Detta är ingenting man kan tänka bort, eller som åtgärdas i en handvändning. Det här är problem som riksdagen och svenska folket kommer att få slita åtskilliga år med för att rätta till. Det handlar om att klara båda uppgifterna samtidigt: att sanera statsfinanserna och att bekämpa arbetslösheten. Inget går utan det andra, de hänger ihop. Dessutom skall den politik som formas för att klara detta vara accepterad av ett folkflertal. Den måste bygga på en rättvis fördelning av de bördor som skall bäras. Det är utgångspunkterna för den socialdemokratiska politiken, för den ekonomiska politik vi har formulerat och som vi just nu står mitt uppe i att genomföra, här i riksdagen och i propositionsarbete i regeringskansliet. Jag skall börja med, fru talman, att tacka finansutskottet för en mycket välvillig behandling av regeringens proposition. Finansutskottet har inte bara tagit hem de 57,1 miljarder i saldoförbättringar som regeringen föreslog. Finansutskottet har för säkerhets skull också lagt på ytterligare några hundra miljoner, till Detta är en poäng som är viktig att peka på. Det har spekulerats över om regeringen skulle klara att få hem sina förslag i riksdagen. Men, precis som Jan Bergqvist sade, vi har fått hem dem med råge. Jag är också mycket optimistisk inför den behandling som vi har framför oss i vår av de mycket smärtsamma besparingsförslag som kommer att läggas fram i januari. Lyssnar man på debatten och ser förslagen från de olika partierna här i kammaren förstår man att det också i det avseendet finns parlamentariskt underlag för att skapa en majoritet. Som finansminister är man naturligtvis beroende av ha ett finansutskott som fungerar. Ingen ekonomisk politik är meningsfull om den inte går igenom i riksdagen. I den meningen är jag lyckligt lottad. Jag har ett finansutskott som leds av Jan Bergqvist och som ser till att de förslag till beslut som kommer från regeringen också antas av riksdagen. Tack till Jan Bergqvist för ett utomordentligt gott arbete. Jag tror att det var Mats Odell som sade att den regering som nu har tillträtt skulle bli en samarbetsregering. Ja, det är rätt. Vi har inget emot att samverka. Vi måste samverka, därför att vi är en minoritetsregering. Den regering som Mats Odell tillhörde var också en minoritetsregering, men begrep inte att den behövde samverka. Den trodde att bara därför att man hade förhandlat ihop sig om en fyrpartikompromiss i regeringskansliet var det fritt fram i riksdagen. Den parlamentariska felsynen gjorde att Mats Odell och övriga i den borgerliga regeringen blev beroende av Ny demokrati. Därmed startade det statsfinansiella förfallet. Mats Odell och övriga i den här kammaren kan vara förvissade om att när vi komponerar våra olika förslag så har vi hela tiden i tanke att det skall finnas också en parlamentarisk majoritet för det vi föreslår, såvida de partier som sitter här i kammaren står för de besked de har lämnat i riksdagsdebatter och i valrörelsen. Men om det är så att när man kommer till sanningens minut och skall trycka på röstknappen man väljer att göra som Ny demokrati gjorde under föregående mandatperiod, springa ifrån sina egna förslag bara för att ge regeringen ett tjuvnyp, då är naturligtvis också vi i ett läge som kan bli bekymmersamt, om det är så oppositionen fungerar. Men står oppositionen för vad den har sagt, då har jag utomordentligt god anledning att anta att det paket av besparingar som kommer i budgetpropositionen tillsammans med det vi nu antar kommer att gå igenom i riksdagen. Då har vi lagt grunden för en statsfinansiell sanering som gör att vi kommer att klara av att stabilisera statsskulden. Det är dit vi skall. Låt oss titta på de alternativ som levereras till regeringspolitik. Jag skall inte strö salt i såren, Lars Tobisson, men nog är det litet rörande att höra Lars Tobisson säga: "Vi visade under vår tid att vi kunde hålla ihop." Ja, ni höll ihop, men ni regerade inte. Det var det som var problemet. Priset för att hålla ihop var att avstå från att regera. Så långt gick förfallet i den gamla fyrpartikoalitionen att ni avstod från att hantera den ekonomiska situationen - från det att budgetpropositionen lades fram i januari 1994 fram till valrörelsen. Hela förfallet kröntes av centerledarens uttåg ur regeringen. Ni höll med nöd och näppe ihop. Ni avgick som regering, och ni tog inte ett ekonomiskt ansvar. För detta lider fortfarande svensk ekonomisk politik. För detta har vi fortfarande gentemot omvärlden anledning att återskapa ett förtroende att vi kan hantera statsfinanserna. Låt oss sedan se vad Lars Tobisson lyckats åstadkomma - det är han som leder fyrpartikoalitionen - vid det här tillfället som alternativ till den politik regeringen har presenterat. Det samlade borgerliga alternativet till besparingar motsvarar drygt 15 miljarder kronor. Det är vad ni är överens om. På skattesidan är det 1 miljard kronor. I övrigt spretar det åt alla håll. Det är ert regeringsalternativ. Troligen var det exakt detta - som Lars Tobisson i sitt tillkortakommande demonstrerade - som fällde den förra regeringen och gjorde Anne Wibbles position som finansminister omöjlig. Ja visst, ni höll ihop. Men ni regerade inte. När ni försökte regera var ni inte överens om något. Ni avgick i förtid. Det demonstreras fullt ut i detta betänkande och i era minst sagt kraftlösa reservationer. Det är vad detta handlar om. Sedan var det någon som sade att det är inte något storslaget dokument som diskuteras. Nej, det är det inte. Det är ett ganska dystert dokument. Jag gör inte anspråk på att det har tänkts några stora och djärva tankar eller att det har kläckts några nya, tjusiga teorier. Det är inte den tiden just nu. Vad vi gör i propositionen och vad riksdagen gör i betänkandet är att genomföra ett grått, träget vardagsarbete som de flesta svenskar faktiskt begriper måste göras. Det är fråga om att höja statens inkomster och att sänka statens utgifter och att använda den smala marginal som finns och att vårda tillväxten. Det begriper folk. Det är inte tjusigt att höja skatter. Det är inte populärt att gå ut till den ena gruppen efter den andra och säga: "Du kommer att få mindre pengar att röra dig med. Vi behöver en del av det utrymme som du har för din konsumtion för att klara statskassan och för att långsiktigt klara välfärdssamhället, pensioner, skolan och vården. Vi behöver de pengarna." Eller: "Du kan inte få lika mycket i form av förmåner, bidrag, pensioner eller stöd i familjepolitiken i fortsättningen. Vi lånar till dessa förmåner. Du som får förmånerna begriper att om man lånar till något som man konsumerar, måste man så småningom komma till den punkten att det är stopp för lånen." Nu kan vi inte låna längre. Nu måste vi börja betala dessa räntor som de tidigare lånen ger varje år i form av utgifter. Det går inte att lura folk att tro att det är bara att fortsätta som förut, för att sedan angripa den som tar ansvar för att sanera statsfinanserna genom att säga att nu skärs det ned i förmånerna för den ena gruppen efter den andra. Underskatta inte det svenska folket! De begriper att vi inte klarar av att upprätthålla välfärden med hjälp av lånade pengar. De begriper att vi inte kan fortsätta bedriva de senaste årens ekonomiska politik som har låtit statsskulden skena i väg. För mig som socialdemokrat är det av avgörande betydelse att vi klarar att ta ansvar för statsfinanserna på ett sådant sätt att vi bevarar vår politiska frihet att fatta beslut. Det är detta det hela handlar om. Det vet alla som har haft en personlig skuld. Det visste de gamla kooperatörerna. Det var när man gick till brukshandeln och lånade för att köpa sill och potatis som man satte sig i skuld och blev ofri och beroende. Det var därför man skulle gå till den handel som tog betalt kontant. Spara, handla och bestämma själv. Det är samma sak med statens finanser. Fortsätter vi moraset från Wibbles och Tobissons tid med ständigt stegrad skuldsättning, kommer de som kommer efter oss i nästa generation att i stort sett bara ha en sak att betala via statens budget, nämligen räntor på statsskulden. Vilken frihet har de att formulera en nationell välfärdspolitik med ett sådant arv? Vilken frihet har Sverige som nation gentemot utländska kapitalintressen om varje politisk åtgärd vi vidtar är av sådant slag att den omedelbart betygsätts på en marknad och renderar en eller två punkter upp eller ned i räntesättning? Det är detta som gör att det är en naturlig uppgift för en radikal person som värnar välfärdssystemet och välfärdssamhället att pressa tillbaka skuldsättningen och se till att vi blir herrar i eget hus. Ingen har i dagens debatt talat om denna aspekt, trots att det sitter en hel drös av regeringsföreträdare från den gamla tiden som satte oss i skuld. Bekymrade ni er aldrig över detta? Var det ingen ofrihet som tyngde Anne Wibble när hon varje dag såg räntorna klättra uppåt därför att hon inte orkade föra en politik? Det är därför som vi nu så snabbt som möjligt skall visa omvärlden och denna kammare att vi kan hantera våra finanser, så att vi därigenom också återvinner ett långsiktigt utrymme att trygga välfärden och att bedriva en politik som understödjer sysselsättningen. Det är en klassisk vänsteruppgift. Sedan hör vi Tobisson tala om skatter. Det är den enda fråga som tycks uppta Moderaternas intresse i den ekonomiska politiken. En fråga, en dimension, enfald. Skatt! Sedan frågar Tobisson retoriskt: "Hur tror du att höjda skatter kan ge mera sysselsättning?" Men Tobisson satt som en viktig del i ett regeringsunderlag som tvingade Anne Wibble att sänka skatter som hon inte hade statsfinansiell täckning för. Men inte ökade sysselsättningen. Er politik resulterade i statsfinansiellt förfall, stigande räntor, uteblivna investeringar och massarbetslöshet. Det inte skatterna isolerat som Tobisson skall titta på. Tobisson och andra som sysslar med ekonomisk politik måste begripa att det är statsfinansernas tillstånd, balansen mellan utgifter och inkomster, att vi gör rätt för oss gentemot omvärlden, är det som skapar långsiktigt förtroende, sätter räntenivån och avgör förutsättningarna för investeringarna. Moderaterna står lyckligtvis isolerade i den enfaldiga dimensionen vad gäller skatternas inverkan på den ekonomiska politiken. Det är bra. Men det är beklagligt att Tobisson tycks tro att han har något slags vetenskaplig grund för det han säger. Det enda som tycks stödja samma typ av förenklad syn på samhällsekonomin är att argumenten återfinns i Skattebetalarnas förening. Jag kan försäkra Tobisson att där har aldrig full sysselsättning varit den främsta ledstjärnan. När nu dessa åtgärder vidtas är det viktigt att vi snabbt närmar oss de krav som ställs på svensk ekonomi, till följd av att vi skall klara ett konvergensprogram. Jag är optimistisk om att mot bakgrund av dagens beslut och budgetpropositionen kunna presentera ett konvergensprogram under våren som visar hur vi klarar av att hantera de frågor som skall avhandlas i detta program. Redan i vår bör vi presentera en sådan redovisning av svensk ekonomi för Bryssel. Jag tycker att detta är angeläget. När vi nu fattar dessa svåra beslut måste vi också sätta oss in i det perspektivet. Fru talman! Det är en fråga om att inse att det handlar om att hålla ordning på statens finanser, balans mellan utgifter och inkomster, människor i arbete. Det är en oerhört svår avvägning. Men det är en nödvändig avvägning som måste göras och som måste ses i sin helhet. Den som tror att det går att rycka ut en bit och driva intressepolitik om den biten kommer ganska snart att se att man sitter i det ekonomisk-politiska moras som den gamla regeringen fastnade i och som denna riksdag är på god väg att ta sig ur.

Fru talman! Göran Perssons anförande handlade inte om ekonomi, utan om beslutsteknik och beslutsförmåga. Det har sagts om honom att han inte vet så noga vad han bör göra som finansminister men att han utför det med full kraft. Det var väl något av detta han här ville ge intryck av. Jag förstod inte riktigt varför han ville kontrastera mot den förra regeringen och säga att vi avstod från att regera. Då skulle man ju inte behöva alla dessa återställare, som egentligen är det som regeringen har åstadkommit under hösten, om man till det också lägger de skattehöjningar som har genomförts. Göran Persson vill göra ett stort nummer av att regeringen är en samarbetsregering, till skillnad från den föregående regeringen. Jag är kanske inte lika upprörd som mina kolleger över att det inte har blivit någonting av talet om att skapa samförstånd över blockgränsen - jag hade aldrig väntat mig att så skulle ske. Jag tycker däremot att Göran Persson kan ge den förra regeringen det betyget att man i många frågor ansträngde sig för att efterhöra synpunkter från Socialdemokraterna. Det påverkade utredningsdirektiv, förslag som lades fram för riksdagen och tidtabellen i åtskilliga frågor. Nu får vi veta att man gör om direktiven till utredningar som vi tillsammans diskuterade fram en gång. Här avsätter man ledamöter i utredningar. Här river man upp beslut beträffande styrelser. Man försöker gå in med rent ministerstyre och styra forskningspolitik och annat. Det är inte tecken på samarbetsanda. Jag skulle, fru talman, ändå vilja ägna mig något åt det som vi är här för att diskutera, nämligen ekonomin. Jag frågade Göran Persson om han står fast vid sin prognos, som nu finns i den här propositionen, om att tillväxten nästa år blir 3,4 %, eller om han numera har reviderat ner denna bedömning, tillsammans med så många andra, till någonstans under 3 % - de 3 % som egentligen är förutsättningen för att göra något verkningsfullt åt arbetslösheten - och om kan man räkna med att statsskulden upphör att växa fram mot slutet av den här mandatperioden. Det här är oerhört viktigt för framtiden. Om man konstaterar, vilket nu blir allt vanligare, att vi inte ens hamnar på genomsnittet för tillväxt i vår omvärld, kommer vi att ytterligare falla ned i den internationella välfärdsligan, ytterligare förlora mark. Vi går mot en situation då vi återigen konstaterar att välfärden i Sverige försämras. Det går ut över de svaga och de arbetslösa, som inte får jobb, till följd av er tillväxtbromsande och jobbförstörande politik.
Fru talman! Jag borde egentligen lyssna mycket noggrant på Tobisson. När det handlar om att vara expert på tillväxtbromsande politik tror jag att Tobisson har få övermän i denna kammare. Han har fått vara med och ta ansvar för en politik som inte bara har varit tillväxtbromsande utan också tillväxtnegativ. Lars Tobisson får inte glömma att han ansvarade för en period av negativ tillväxt, sönderkörda statsfinanser och massarbetslöshet. Min uppgift är att hantera alla dessa tre frågor samtidigt, men på ett sådant sätt att vi klarar att återvinna den respekt från omvärlden som Tobissons era berövade oss. Då handlar det om att visa att man kan ta ansvar för plus och minus i statens budget. Det handlar om att stabilisera statsskulden senast 1998. Jag kan avslöja, utan att gå för långt med tanke på att budgetpropositionen presenteras först i januari, att vi kommer att ha ett mycket måttligt tillväxtantagande i botten, en redovisning av att vi klarar att stabilisera statsskulden till 1998 med den typ av förstärkningar som vi nu har gjort. Om inget oförutsett inträffar, kan vi säga att vi har det statsfinansiella läget under kontroll. Det är en första förutsättning för att vi över huvud taget skall kunna hantera de andra frågorna, om tillväxt och om sysselsättning. Det är också märkligt att Tobisson går förbi det som egentligen var den hårdaste delen i min kritik, nämligen den moderata skattepolitiken, där man sänkte skatterna ofinansierat och åstadkom massarbetslöshet. Hur kan Lars Tobisson tro att fortsatt statsfinansiellt förfall, enligt moderat modell, skapar nya arbetstillfällen? Den frågan återstår att svara på.
Fru talman! Den politik som krävs för att skapa fler jobb i landet är att vi bromsar utgiftsökningen, bekämpar den höga utgiftskvoten i den offentliga verksamheten och lättar på skatter, framför allt på företagande och kapital, så att vi får de nya jobb som också behöver en avreglering i arbetsliv och näringsliv för att komma till stånd. Det är det som är det grundläggande. Vi är trots allt överens om att det inte är i den offentliga sektorn som jobben skall skapas på politikervis, utan det är i den enskilda sektorn som de skall komma till stånd. Då måste vi skapa sådana förutsättningar att detta verkligen sker. Är inte Göran Persson orolig när han får höra av Konjunkturinstitutet att den totala arbetslösheten i landet inte kan, trots konjunkturuppgång, väntas bli mera reducerad än från i dag ca 13 % ner till 11 %? Är han inte betänksam inför att stå där 1996, på toppen av högkonjunkturen, och se hur marken sluttar framför fötterna på honom och vi får en vändning till stånd, som innebär att de ringa förbättringar som har skett i sysselsättningssituationen går tillbaka igen? Är då inte risken också stor att man får den utveckling som jag förutspådde i mitt anförande, nämligen att hållfastheten i beslutsamheten då brister? Det kan ske betydligt tidigare än så, kanske redan om något år. Detta påminner mer och mer om den utveckling som ägde rum i Frankrike när socialistregeringen kom till 1981 och skulle vända upp och ned på det som den borgerliga regeringen hade gjort. Man åternationaliserade företag och stimulerade konsumtionen i syfte att få i gång efterfrågan och bekämpa arbetslösheten. Just därför att detta var så totalt i obalans med vad som förekom i omvärlden, framtvingades en reaktion, en omvälvning. När vändningen kommer skall vi naturligtvis konstatera att vi hade förutsett detta, men inte nog med det! Vi kommer att försöka hjälpa till efter bästa förmåga att med besparingar, skattelättnader och avregleringar få ordning på Sveriges ekonomi, så att vi får de många nya, riktiga jobb som svenska folket behöver. Jag hoppas att Göran Persson kommer att kunna ta vara på det. Jag klagar inte på bristen på samförstånd nu, men ni skall inte beskriva er som en samarbetsregering, med den uppläggning som ni har valt här i höst.
Fru talman! Lars Tobisson blir alltmer förvirrande. Det är möjligen en hård riksdagshöst som sätter spår i tankeskärpan. Tobisson måste bestämma sig för en argumentationslinje. Antingen skall han beskylla mig för att driva en politik som de franska socialisterna gjorde på 80-talets början, med att ensidigt stimulera sig ur en lågkonjunktur. Eller också får han hålla fast vid den kritik som han började med, nämligen att jag stramar åt efterfrågan för mycket, genom att höja skatter och göra besparingar. Det går inte att driva båda de argumentationslinjerna samtidigt. Vårt problem och vår svåra uppgift är att väga av våra åtstramningar på ett sådant sätt att vi inte tar knäcken på en uppåtgående konjunktur. De resonemangen utvecklar vi fullt ut i kommande finansplan. Det är där vi skall ha den ekonomisk-politiska debatten. Vad vi nu gör är att vi tar till så mycket som vi vågar så tidigt som möjligt i konjunkturuppgången - framtungt, som vi sade i valrörelsen - för att snabbt få ett grepp om statsfinanserna och skapa ett förtroende i omvärlden för att vi klarar det som Tobisson gick bet på, nämligen att hantera plus och minus i statens finanser. Tobisson argumenterar om den höga statliga utgiftsnivån, de offentliga utgifterna. Jag har stått här i kammaren och kritiserat den dåvarande borgerliga regeringen för att den slog världsrekord i offentliga utgifter. Lars Tobisson hade den otacksamma rollen att försöka försvara den då sittande regeringen för det unika världsrekordet i offentliga utgifter. Det är ingen poäng att rikta den kritiken mot mig. Min uppgift kommer att vara att försöka ta ner de offentliga utgifter som Tobissons koalition var med om att bygga upp. Vi skall göra det, krona för krona. Vi skall göra det real krona för real krona. Det finns ingen inflationsutväg ur detta, utan det finns bara hårt arbete, sparande och beskattning samt - om det skall accepteras av folkflertalet - en rättvis fördelning. Det är kärnan i politiken. Det var det som den regering

Fru talman! Finansministern inledde sitt anförande med att tala om att det var ett farligt läge i ekonomin och att det därför nu krävdes åtgärder för att sanera statsfinanserna och bekämpa arbetslösheten. Det var riktigt rörande att höra denna Perssonska inledning. Jag drar mig till minnes en debatt i kammaren våren 1994 där Göran Persson, då i oppposition, riktade en våldsam attack och kritik mot framför allt dåvarande finansministern med anledning av de åtgärder som då var föreslagna för att göra besparingar. Nu tvingas Göran Persson nästan göra avbön för alla sina tidigare invektiv och otydligheter mot den förra regeringen när det gäller att komma till rätta med obalanserna i ekonomin. Tala om politisk kameleont! Jag tycker att det liknar litet det. I valrörelsen lyckades vi sent omsider få Socialdemokraterna att pressa fram det man kallade ett besparingsprogram. Det var egentligen ett skattehöjarprogram på en A 4-sid. Det växte sig sedan till en Perssonplanens 200-sidiga dokument fullt av ofullständiga redogörelser som vi tidigare i dagens debatt har klargjort. På en punkt uppfyller Perssonplanen tydlighetskrav. Det är att koncentrationspolitiken från 80-talet skall tillbaka. Ingen regering har så tydligt skrivit i någon proposition att man skall främja koncentrationspolitiken framför att skapa ett decentraliserat samhälle. Nu kommer Socialdemokraterna - det framgår av propositionen - att med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet underlätta överföring av arbetskraft till de mest expansiva regionerna i det här landet. Det skall göras med en rad olika åtgärder. Vi har ledig kapacitet i storstadsområdena, i de mera befolkningsrika regionerna i landet. Genom de skattestimulanser som man gör för att stimulera byggandet och på annat sätt för att få tillväxt i ekonomin finns det en uppenbar risk att vi med Göran Persson i ledningen för ekonomin kommer att vända tillbaka till 80-talets överhettning och 80-talets misslyckanden. Det förvånar mig att inte Göran Persson har lärt mer av 80-talets expansionsekonomi som ledde till överhettning. Nu är han på väg tillbaka till det. Jag tycker att det är förvånansvärt att Göran Persson lägger fram sådana förslag, exempelvis för att stimulera direktavskrivningar, för att få fram investeringar till byggnader och markanläggningar som egentligen ändå skulle komma till stånd. Är det inte, Göran Persson, att slänga pengarna i sjön? På det sättet får man en överhettning i ekonomin som vi kommer att få problem med att hantera litet längre fram. Jag tycker att Göran Persson har lärt väldigt litet under sin tid i opposition och inte lärt någonting av 80-talets misstag.
Herr talman! En sak har jag lärt mig av Per-Ola Eriksson och Centern. Det går inte att bedriva regionalpolitik på kredit. Man kan inte låna till insatser i skogslänen. Man kan inte låna till insatser efter Norrlandskusten. Man kan inte låna till insatser på det småländska höglandet. Det går inte, Per-Ola Eriksson, att bedriva en storslagen och storvulen överbudspolitik gentemot glesbygden med hjälp av pengar man lånar utomlands. Det gick för er några år därför att ni kunde göra det troligt att de som kom efter er skulle betala räntorna. Nu är vi här som skall betala räntorna. Nu är det stopp, Per-Ola Eriksson, med den typen av politik. Nu skall vi betala för oss, och det gället rakt över. Flyttlasspolitiken kommer att explodera i detta land, om inte statsfinanserna kan saneras. För att sanera statsfinanserna krävs under några år en mycket svår politik, och den står vi för. Eftersom Per-Ola Eriksson anslår en moralisk ton i sitt inlägg skall jag mycket försynt fråga en sak. Centern berömmer sig av att vara ett parti som står för den kommunala verksamheten. I ert besparingsalternativ har ni någonting som heter realt oförändrad offentlig konsumtion. Där skall ni spara 35 miljarder kronor. Det är en konstruktion som uppfanns på Finansdepartementet före min tid. Jag har tittat på vad det egentligen handlar om. Det är enligt de promemorior som finns upprättade ingenting annat än 25 miljarder kronor i besparing på kommunerna och 10 miljarder på staten. Är det en rätt tolkning, Per-Ola Eriksson, att 25 miljarder av dessa 35 miljarder är kommunala pengar, eller har Finansdepartementets tjänstemän missuppfattat detta? Jag tror att det för den fortsatta debatten vore väldigt värdefullt om Centern kunde ge svar på vad som ligger i dessa 35 miljarder kronor. Det är kärnan i ert besparingsprogram.
Herr talman! Vi bedrev inte, Göran Persson, regionalpolitik på kredit. Vi såg till att vi inom ramen för en ansträngd ekonomi fick resurser över för att prioritera investeringar som ger livskraft i hela vårt avlånga land. Men den tiden är tydligen förbi. Nu väljer Göran Persson att finansiera exempelvis direktavdragen genom minskade regionalpolitiska anslag. Det framgår också av propositionen att man av statliga verk och myndigheter och statliga bolag skall avkräva en ökad avkastning för att man skall få råd att finansiera investeringarna. Tala om rundgångens politik, Göran Persson. Det är vad ni ägnar er åt. Ni ser inte till att ta vara på den livskraft som skulle kunna skapas runt om i landet. Ni utnyttjar inte EU-avtalet fullt ut. Ni ser inte till att ta vara på de möjligheter som EU-medlemskapet ger. Men det talade ni inte om före valet. Men nu när valrörelsen är över och vi fattar besluten, då kommer det riktiga socialdemokratiska ansiktet fram, då sparar ni på områden som drabbar småföretag, bönder, glesbygd och små orter. Det drabbar också lågavlönade och människor med små inkomster. Det är ganska anmärkningsvärt och typiskt socialdemokratiskt. När ni skall göra någonting för pensionärerna, så väljer ni att föreslå en förstärkning av det kommunala bostadstillägget, inte i första hand exempelvis en höjning av pensionstillskottet, som verkligen kommer låglönepensionärerna till del. Jag tycker faktiskt, Göran Persson, att det, med tanke på allt Göran Persson sade under den förra mandatperioden och det som han nu gör, borde finnas en annan rodnad på kinderna. Men det kanske är litet väl mycket att begära av Göran Persson. Till sist vill jag önska kammarens ledamöter och personal en god jul. Det inkluderar även finansministern, varhelst han kommer att tillbringa julen.
Herr talman! Jag tackar vice ordföranden i finansutskottet för den vänliga julhälsningen. Julen firas i Skåne. Dock måste jag säga att Per-Ola Eriksson gjorde sig skyldig till två fatala missgrepp. Det första var att han hade mage att påstå att man i den gamla regeringen skapade resurser så att man fick resurser över och kunde bedriva en aktiv regionalpolitik. Jag sitter nu med ansvar för resterna av den budget där man skapade resurserna. Lånebehovet kommer enligt uppgift att uppgå till 227 miljarder kronor. Om det är på det viset man skapar resurser när man skall bedriva politik då är reformutrymmet obegränsat. Det är bara att ta för sig. Ni drev, Per-Ola Eriksson, regionalpolitiken på kredit, på krita. Ni lånade er fram och satte landet i obestånd. Om vi inte tar landet ur den situationen, då är krisen ett faktum. Det andra misstaget: Per-Ola Eriksson skulle ha passat på tillfället, innan han önskade god jul, att klara ut Centerns stora svaghet i den ekonomiska politiken, nämligen att ni vill spara 25 miljarder kronor på kommunerna, den sektor som sysslar med vården, skolan, äldreomsorgen och barnomsorgen. Det kallas visserligen kryptiskt realt oförändrad offentlig konsumtion men innebär en besparing på 35 miljarder kronor, 10 på staten och 25 på kommunerna. Det är den julhälsning som Per-Ola Eriksson och Centerpartiet skickar till alla de kommunpolitiker runt om i landet som just nu har färdigställt sina budgetar. I den julhälsningen ligger: Var tacksamma alla ni som ansvarar för barnomsorgen och skolan att det blev en ny regering. Då slapp ni ett besparingsbeting på 25 miljarder kronor. God jul, Per-Ola Eriksson!
Herr talman! Göran Perssons anförande i dag var inte något inlägg i den ekonomiska debatten, utan jag tolkade det i stället som ett inlägg i den interna debatt som uppenbarligen pågår mellan Socialdemokratiska partiet och LO. Jag kan läsa i Aftonbladet i dag: Persson har bara några dagar på sig. Regeringen och LO gör allt för att undvika ett nytt rosornas krig. På en vecka har de haft inte mindre än tre krismöten, det senaste i går förmiddag. Nu har de bara några dagar på sig att bli sams. Fortsättningen illustrerar att det handlar om familjepolitik - närmare bestämt om barnbidragen. De har varit uppe till diskussion här tidigare. I det betänkande som vi snart skall fatta beslut om - jag säger detta bara för att fräscha upp Göran Perssons minne - finns det förslag som reducerar barnfamiljernas ekonomi med uppemot 8 miljarder kronor. Det är vad som tas ifrån dem. Allt är inte preciserat. Men precist är det t.ex. beträffande de minskade flerbarnstilläggen. Detta belastar just de familjer som har det besvärligast - familjer med flera barn - mycket hårt och, enligt min uppfattning, grovt orättvist. Det har nu framkommit att det pågår en diskussion inom LO och SAP om huruvida man skall ha ytterligare - eller möjligen ersättningsvis; det är en av frågorna - minskade barnbidrag. Den fråga som jag först vill ställa till Göran Persson är: Är den barnbidragsminskning med 100-150 kr som nu diskuteras innehållet i de 3 miljarder som det i utredningstermer talas om i dagens betänkande? Är de 3 miljarderna alltså något som man redan har lurat med sig Vänsterpartiet på och som vi fattar beslut om i dag, eller är det fråga om något som ligger utöver dessa 3 miljarder kronor? I så fall innebär förslagen att man belastar barnfamiljerna inte med de 8 miljarderna i dagens betänkande utan kanske med 10 miljarder kronor eller något sådant. Jag kan då mycket väl förstå de problem som detta skapar inom socialdemokratin. Jag förmodar att även Göran Persson kan föreställa sig vilka busslaster utanför Riksdagshuset han själv skulle ha varit bidragande till att organisera om jag och den förra regeringen hade lagt fram sådana förslag.
Herr talman! Först till detta med om vi deltar i en ekonomisk debatt eller inte. Ja, det är en ekonomiskpolitisk debatt - inget nationalekonomiskt seminarium, fru Wibble! Det handlar om att i Sveriges riksdag ta förslag som sanerar de statsfinanser som fru Wibble mer än någon annan symboliserar neddragningen med. Det är hennes verk som vi nu skall försöka rätta till. Det är en uppgift som inte enbart handlar om kalkyler. Fru Wibbles misstag var att hon aldrig begrep det. Det går att räkna ut saker och ting. Ibland är det en gymnasistuppgift, fru Wibble! Däri ligger inte svårigheten, utan svårigheten i den ekonomiska politiken ligger i att få en uppslutning kring förslagen så att man får en majoritet, får förslagen genom riksdagen. Fru Wibbles tragik bestod i att hon inte ens fick genom förslagen i den egna regeringskretsen. Otaliga är historierna om hur Finansdepartementet under hennes tid avrustades och reducerades till en kalkylavdelning, som så småningom överprövades av ett gigantiskt samordningskansli centralt i Statsrådsberedningen. Det är politik, fru Wibble! Och det är möjligen sådant som en blivande partiledare borde ha begripit men som man inte riktigt fick grepp om. Därmed reducerades allt till meningslösa seminarieövningar i finansplaner som sedan inte resulterade i handling. Detta är facit! Det är rätt att vi lägger våra besparingar på transfereringar. Ja. Vi har valt att skydda konsumtionen inom den kommunala sektorn och överföringarna till kommunerna. Det gäller vård, omsorg och utbildning. I fru Wibbles förslag finns det förslag som Per-Ola Eriksson inte ville kommentera - nämligen om realt oförändrad statlig, offentlig, konsumtion med en ordentlig besparingsuppgift för kommunerna om i storleksordningen 25 miljarder kronor. Vi har gjort valet. Vi vill inte nedrusta den gemensamma sektorns kvalitet, och vi har valt att spara i överföringarna till hushållen. Det är inte ett lätt val. Men det är ett val som vi också presenterade för väljarna före valet och som vi fick deras mandat att genomföra i praktisk politik. Det är vad dagens debatt handlar om.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att t.o.m. snabbare, tror jag, än vad de flesta föreställt sig dyker de interna problemen inom socialdemokratin upp. För oss som inte är involverade i detta är det väl bara att vänta och se vad som kan komma ut av det hela. Ett av de stora problemen i det sammanhanget är nog att man inte riktigt har tagit den känsla på allvar som finns i hela samhället, nämligen att det är väldigt angeläget att komma med en politik som ger oss de många nya jobb som vi behöver. Göran Persson och många med honom har både medvetet och omedvetet upparbetat en känsla av att alla problem skulle lösas om det bara blev regeringsskifte. När det nu inte blir av, när det tvärtom är så att många av de kanske mekaniska beräkningarna från bl.a. Konjunkturinstitutet - som ibland faktiskt visar sig innehålla en del sanning - visar att arbetslösheten blir kvar, blir människor besvikna. Jag kan förstå att detta skapar problem för dem som låtsats att allt skulle lösa sig bara de själva kom fram till köttgrytorna. Men det får de väl klara ut själva. Ett inlägg i den ekonomiska debatten som faktiskt har mycket stor relevans för jobben och för kommunernas och hushållens ekonomi nämnde Göran Persson själv. Han sade att han vill skapa förtroende i omvärlden. När det gäller frågeställningarna i mitt huvudanförande och i en replik till Jan Bergqvist vill jag fråga: Varför tror Göran Persson att den svenska ekonomin halkar efter och att de svenska, farligt höga, räntorna fortfarande - efter det vi fått en socialdemokratisk regering och socialdemokratisk politik, bättre konjunkturer i omvärlden, ett ja till EU i folkomröstningen och ett GATT-avtal i omvärlden - är lika höga? Fortfarande är de ju 3,5 procentenheter högre än de tyska. Och det är de efter alla dessa från Göran Perssons utgångspunkt, som man skulle kunna tycka, positiva händelser. Jag drar slutsatsen att den omvärld vars förtroende Göran Persson gärna vill ha inte tror på Göran Persson. Jag förmodar att Göran Persson har en annan förklaring. Vilken?
Herr talman! Jag tror inte att det är så svårt att begripa att omvärlden faktiskt vill se att det här parlamentet klarar av att hantera den statsfinansiella frågan. Jag tror också att omvärlden med stor spänning ser fram emot den behandling som skall komma under våren med anledning av budgetpropositionen. Vi kommer att kunna visa att vi, om riksdagen ställer sig bakom den typ av förslag som läggs fram, har ett grepp om statsfinanserna. Det bör rimligen resultera i fallande räntor. Till dess tror jag att vi sliter med det fördärvade rykte som den tidigare regeringen med Anne Wibble i spetsen gav Moder Svea. Sorgligt, men sant! Jag blir litet tagen av Anne Wibbles bekymmer om den interna debatten inom socialdemokratin. Vi har diskussioner om avvägningen av politiken. Det är naturligt, och det är inte sensationellt. Men jag skulle väldigt noga passa mig för att framställa det som ett svaghetstecken, om jag själv varje dag var föremål för mediers granskning inför ett eventuellt partiledarval där partiet uppenbarligen faller i två halvor. Folkpartiet, fru Wibble, är i dag uppenbarligen ett parti som framför allt kännetecknas av en så omfattande intern debatt i partiledarfrågan att all annan politisk aktivitet får stå åt sidan. Hade jag det utgångsläget skulle jag vara litet försiktig när jag försökte göra poäng av att andra partier har en intern, och ibland ganska hård, debatt. Slutligen: Anne Wibble skall kanske gå tillbaka till statsskuldsfrågan - de snart 1 400 miljarder som vi skall rädda i kommande budgetar - och fråga sig vad det var som gick så snett när det här byggdes upp. Anne Wibble bär stor skuld när det gäller den politiken. Kanske skulle hon i julhelgen ställa sig framför spegeln och säga: Mea culpa. Mea culpa. Mea maxima culpa. - Min skuld. Min skuld. Min mycket stora skuld.
Herr talman! Göran Persson påstår litet svepande här att ingen tidigare har talat om den höga skuldsättningen, om statsskulden som växer snabbt. Men han har fel. Jag uppehöll mig i inledningen av mitt huvudanförande ganska mycket vid statsskulden, underskotten, räntebetalningarna, betydelsen för det nuvarande ränteläget osv. Jag känner mig dock inte träffad, för jag förstår att Göran Persson ville träffa den förra regeringen. Vad jag däremot vill fråga Göran Persson om är egentligen samma sak som jag frågade Jan Bergqvist om, men som jag inte fick något redigt svar på. När man går in för att sanera statsfinanserna och tvingas ta till skattehöjningar, varför har man då denna ovilja att göra det på ett sådant sätt att vi förvaltar naturresurserna bättre och på lång sikt får en bättre ekonomi? I stället för att ensidigt lägga ökade skatter på arbete, lägger man dem på miljösidan, på utsläpp av koldioxid. Om man lägger skatter på den sidan skadar man inte vår förmåga att skapa ekonomiska resurser i framtiden. Faktum är att det här förslaget innebär att man vrider skattesystemet ytterligare till nackdel för miljön, när man så ensidigt lägger beskattningen på arbetssidan. Jan Bergqvist försökte besvara den frågan och fastnade då för ett argument om att denna idé skulle missgynna industrin, för då skulle den drabbas av högre skatter. Men faktum är ju att beskattningen på industrin ökar när man lägger på ökade arbetsgivaravgifter och även ökar beskattningen på arbete i övrigt. Det argumentet håller inte. Man kan faktiskt växla de här skatterna mot varandra ur företagens synpunkt. Varför denna ovilja till ökade miljöskatter?

Herr talman! Det har varit en svepande kritik av dem som inte visar på problemet. Det vet Roy Ottosson, som jag lyssnade noga till. Det gjorde jag därför att Miljöpartiet under hösten har varit en i långa stycken konstruktiv samtalspart. Jag räknar med att vi i fortsättningen kan återkomma för samtal. Miljöskatterna är ett område som kan vara aktuellt. Det är en del av den ekonomiska politiken. Sedan har vi hela det andra spektrumet också. Nu skall vi börja arbeta med utredningen om den gröna skatteväxlingen. Jag tror att där ligger stora möjligheter, kanske inte statsfinansiellt, men för att få till stånd en bättre samhällsutveckling. Här är jag också övertygad om att den vitbok som Delors nyligen har presenterat vid toppmötet i Essen bidrar. Det är en europeisk debatt. Danskarna, de danska socialdemokraterna och de danska liberalerna, har också varit pådrivande i Europa i den här debatten. Jag tycker att Sverige skall vara med där. Dock har jag hela tiden rest ett varningens finger. Jag är inte tvärsäker på att det ger de stora budgeteffekter som vi ibland kan behöva. Men om det inte försvagar statsfinanserna utan i stället ger en bättre utveckling av samhället är det naturligtvis en Gudi behaglig gärning. Låt oss pröva det här konstruktivt, försöka hitta fram. Jag kommer inte att medverka till att stoppa något förslag på det gröna skatteområdet som förstärker statsinkomsterna och samtidigt går att förena med att Sverige har en konkurrenssituation för sin industri som fortfarande är acceptabel. Jag är helt öppen och representerar även ett parti som på den här punkten är helt öppet och som i regeringsställning har genomfört väsentliga omläggningar av skattepolitiken i den riktning som jag tror Roy Ottosson faktiskt gillar. Välkommen till en debatt!
Herr talman! Det var ett positivt svar jag fick. Faktum är att det vi skall ta ställning till i dag vrider åt fel håll. När det gäller Europadebatten är det faktiskt så att EU-kommissionen är mycket positiv till införande av koloxidskatt. I de samtal som vi i den gröna gruppen har med tjänstemännen och även i viss utsträckning med kommissionärerna är det så att man i det närmaste ber oss i Sverige att gå före, att införa en likformig koloxidskatt, att också höja den för att driva på. För det är inte långt kvar tills de gentemot politikerna - det är rådet som bromsar för närvarande - får igenom en koloxidskatt som då blir giltig för hela EU området. Det vore naturligtvis en mycket stor framgång. Det är riktigt att mer miljöskatter i stället för skatt på arbete ger en bättre samhällsutveckling, inte minst ur ekonomisk synpunkt, eftersom det gör att vi får större resurser att leva på i framtiden. Det kommer naturligtvis att återverka positivt på budgeten. Jag ser fram emot kommande samtal i den här frågan och hoppas att vi kan få till stånd någonting snart.
Herr talman! Jag tyckte faktiskt att Göran Persson med en imponerande pedagogisk kraft pläderade för behovet av att göra rätt för sig, att inte konsumera för lånade pengar. Det är bara ett bekymmer. Den här pedagogiken hade behövt komma under den förra mandatperioden när ni, Göran Persson, anklagade oss i den förra fyrpartiregeringen för att göra oss beroende av Ny demokrati, som sprang ifrån sin egen politik. Var fanns socialdemokraterna under den perioden? Det hade inte varit något som helst bekymmer om Göran Persson då hade funnits här i kammaren med denna pedagogik, om han då hade funnits här med de ståndpunkter som nu manifesteras i det betänkande vi har att ta ställning till i dag eller ännu hellre med det ytterligare besparingspaket som skall komma i januaripropositionen. Då hade saken varit mycket annorlunda. Men, herr talman, då var pedagogiken en annan. Då liknade den mer det tidiga 80-talets socialister i Frankrike som ville stimulera sig ur krisen, med momssänkning och annat. Den dåvarande regeringen anklagades för att missköta konjunkturpolitiken. Göran Persson får ha en viss förståelse för att vi har en kritisk hållning till detta, när vi jämför med det historiska skeendet. Göran Persson säger också mycket riktigt att det är tre uppgifter som vi kommer att få kämpa med, nämligen sanering av de offentliga finanserna, att klara arbetslösheten och att bära bördorna rättvist. Bekymret är att ni när det gäller att klara arbetslösheten till så oerhört stor del satsar på att höja skatten på arbete, som går stick i stäv med den vitbok om arbetslösheten som EU-kommissionen har lagt fram. Ni för en politik som försvårar för företagande. På den andra punkten, när det gäller att bära bördorna rättvist, är det anmärkningsvärt att ni lägger en så stor del av saneringsuppdraget på just landets barnfamiljer och pensionärer. 8 miljarder kronor i försämrad köpkraft för de barnfamiljer som har den lägsta köpkraften. Och att pensionärerna får bära en så stor del är för oss en gåta, när man skall lägga fram en politik där bördorna skall bäras rättvist.
Herr talman! Den pedagogiska kraften har icke saknats tidigare heller. Däremot har den lyssnande förmågan kanske inte förut varit så uppövad som den tydligen är här i dag. Jag hälsar Mats Odell välkommen i de lyssnandes skara. Mats Odell har i sitt besparingsförslag samma abnormitet som Centern. 35 miljarder vill ni ha till oförändrad offentlig konsumtion. 25 miljarder satsas på kommunerna. Skulle Mats Odell vilja beskriva för kammaren vad det är för något?
Herr talman! Den oförändrade reala offentliga konsumtionen har ju redan i stor utsträckning antagits av den kommunala sektorn. Om jag minns rätt har man redan tagit 16-17 miljarder kronor, medan den statliga delen faktiskt - och det gäller även den försörjningsbalans som presenteras i propositionen - förväntas öka sin konsumtion. Jag tror att det snarast är Göran Persson som skall förklara hur det är rimligt med den prognos som finns i försörjningsbalansen vad gäller den statliga konsumtionen. Vi hörde på radion i morse att man förbereder och tydligen redan har förhandlingar med TCO om nedskärningar inom den statliga sektorn. Självklart finns det fortfarande ett utrymme för strukturrationaliseringar inom de här olika verksamheterna. Men Göran Persson vet lika väl som jag att reell oförändrad konsumtion innebär att när ekonomin växer bör konsumtionen ligga kvar på samma nivå. Det är det som menas med oförändrad konsumtion.
Herr talman! Det inlägget blir en av höjdarna i årets julläsning, det kan jag försäkra Mats Odell. Därför att det Mats Odell här försökte göra var att samtidigt säga att det inte blir några indragningar på kommunerna och sedan försäkra att med kds politik skall man spara 35 miljarder. Bara en mycket professionell bärare av falskt politiskt vittnesbörd kan åstadkomma någonting sådant. Jag kan försäkra Mats Odell om att jag just nu tittar på den statliga konsumtionen. Där kommer, det är ingen hemlighet, en hel del förändringar att göras. Men om jag är oerhört generös mot Mats Odell när det gäller hans budgetalternativ, som rymmer 35 miljarder av realt oförändrad offentlig konsumtion, och säger att 10 av dessa miljarder är statlig konsumtion, så återstår 25 miljarder för att få Mats Odells stora besparingsansvar att gå ihop. De 25 miljarderna, Mats Odell, faller på kommunerna.

Det valet har vi träffat. Men med kds och Centerns sparprogram i denna kammare skall 100 000 anställda i kommuner och landsting avskedas fram till 1998. Det är innebörden av det man säger, att 25 miljarder kronor skall sparas på realt oförändrad offentlig konsumtion. Jag är ledsen, Mats Odell, att behöva säga att för dem som drabbas av en sådan politik blir det ingen god jul.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg fokusera på den oroande utvecklingen i kommuner och landsting, som inletts under hösten efter de socialdemokratiska maktövertagandena, och den negativa effekt detta får för samhällsekonomin. Så sent som i våras karakteriserades kommunsektorn av en ökande produktivitet. Trots återhållsamhet med utgifterna och i stort sett i frånvaro av planlagda skattehöjningar var det faktiska utbudet av kommunal service på de flesta områden ökande. Situationen var karakteristisk för vad man får med en ökande produktivitet. I finansplanssammanhang kunde denna utveckling avläsas bl.a. i en sjunkande kommunal konsumtion, vilken skapar utrymme för en motsvarande ökning av den privata konsumtionen och även sparandet. I rask takt, kanske förbisedd i mycket av debatten om den ekonomiska utvecklingen, har situationen ändrats under hösten. Den första tydliga signalen kom i och med resultaten av kommunalvalen. Antalet kommunala skattehöjningar som därefter aviserades ökade snabbt. Vid en första sammanräkning som gjordes i Finansdepartementet underskattades uppenbarligen skattehöjningarna grovt. Man trodde där så sent som i oktober att höjningarna skulle bli ca 30 öre per skattekrona i medelutdebitering. Verbalt var regeringen i sin proposition däremot uppenbarligen oroad. Man skrev: Regeringen anser att kommuner, landsting och kyrkliga kommuner bör vara ytterst återhållsamma med skattehöjningar. En enskild kommuns beslut att höja skatten bidrar till att skärpa den samlade beskattningen av arbete, vilket innebär betydande nackdelar ur samhällsekonomisk synvinkel. Men när sedan företrädare för regeringen var ute och talade var språket ett annat. Då var det naturligt att kommunalskatten nu höjdes. Väljarna hade givit det mandatet i de kommunala valrörelserna, hette det. Då var tydligen det samhällsekonomiska perspektivet som bortblåst. Därför kunde den insiktsfulle redan i början av oktober göra en klockren prognos, att de planerade skattehöjningarna skulle ökas med minst 50 % om inga motåtgärder sattes in. Vi beräknade detta från moderat håll. Och mycket riktigt ser vi nu att medelutdebiteringen inte kommer att öka med 30 öre per skattekrona - mycket nog redan detta - utan med uppemot 50 öre. Det är en av de allra största kommunalskattehöjningarna som genomförts. Detta är en total utdebiteringshöjning i riket på drygt 4,5 miljarder kronor - skattehöjningar som läggs ovanpå alla andra höjningar som denna höst beslutas här i riksdagen. Dessa kommunala skattehöjningar är allvarliga utifrån flera synpunkter. De leder till sänkt privat konsumtion men i stället höjd kommunal konsumtion. Konjunkturinstitutet har i sin senaste prognos gjort just den justeringen. Utvecklingen förstärker strukturfelen i den svenska ekonomin och åstadkommer större svårigheter att rätta till felen i framtiden. Att nu en uppenbar risk föreligger att den positiva utvecklingen i kommunsektorn bryts blir en allvarlig signal om att det samhällsekonomiska läget försämras. Särskilt tragiskt är detta, eftersom det nu på nytt blir de kostnadseffektivare alternativen som får stryka på foten till förmån för de dyrare lösningarna. Anne Wibble berörde just detta tidigare i debatten. Förändringarna i familjepolitiken är bara ett exempel där just detta blir effekten. Vi får då på nytt en ökning av den offentliga konsumtionen, där stat och kommun spelar en så stor roll. Det skulle alltså förstärka strukturfelen i svensk ekonomi. Alla utomstående bedömare av vår situation säger att just detta är felet. En allvarlig fråga till finansministern vore därför varför han låter tiden gå och endast stilla åser denna utveckling. Det var nu under hösten som han hade möjligheten att motverka de samhällsekonomiskt farliga signaler som började sprida sig denna höst och vars effekter vi sett. Eller är det verkligen så att Göran Persson lutar sig mot att väljarna i kommunalvalen sägs ha givit mandat för en politik som så uppenbart motverkar den samhällsekonomiska återhämtning som även Göran Persson säger sig vilja stå för? Verktygen att motverka detta finns ju. Vi moderater har t.ex. i årets motion pekat på hur lätt det skulle vara att motverka flera av årets kommunalskattehöjningar genom att avräkna hälften av effekten av skattehöjningarna mot den s.k. neutraliseringsavgiften. Varför denna passivitet nu, om Göran Persson som finansminister rent mentalt förstår hur skadliga verkningarna är med en kommunal konsumtion om inte motåtgärder sätts in i tid? Jag lyssnade till det tidigare meningsutbytet mellan Göran Persson och Mats Odell och kunde då konstatera att Göran Persson uppenbarligen svävar på målet här. Han tycks förespråka att den kommunala konsumtionen i reala termer åter skall börja öka. Vilken signal det ger, om man samtidigt företräder en samhällsekonomisk återhämtning, är en mycket intressant fråga. Herr talman! Jag nöjer mig med att påtala att jag naturligtvis står bakom samtliga moderata reservationer i finansutskottet, men jag yrkar bifall enbart till reservationerna 1 och 93.

Herr talman! I ett läge när Sverige behöver uppmuntra kompetensutveckling och åstadkomma en ökad tillväxt är det oerhört angeläget att slå vakt om skattereformen. När det gäller den svenska arbetskraftens kompetens i internationell belysning och näringslivets tillväxtförutsättningar visar många utvärderingar att de allmänna incitamenten för individer att satsa på utbildning har blivit bättre i och med det nya skattesystemet. Och det var just det som skattereformen bl.a. syftade till, nämligen att stimulera arbete och studier. Med lägre marginalskatt skulle också löntagarna kunna acceptera lägre bruttolöneökningar. Det skulle i sin tur hålla tillbaka kostnadsutvecklingen och stärka konkurrenskraften. För att komma till rätta med de ekonomiska problemen i Sverige är det enligt Folkpartiets mening oerhört angeläget att slå vakt om skattereformen. De skäl som anförs för att urholka denna är förment fördelningspolitiska. Man bortser då medvetet från hur de försvagade ekonomiska incitamenten kan komma att påverka enskilda individer. Ökade marginalskatter och större skattekilar kan antas leda till inflationsdrivande lönekrav, minskat intresse för kompetensutveckling eller brain-drain genom utflyttning. På så sätt motverkas tillkomsten av nya jobb i Sverige. Det som vi ser det största - absolut största - fördelningspolitiska problemet och den största orättvisan i dag är skillnaderna mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb. När socialdemokraterna nu föreslår en höjning av marginalskatten innebär det att marschen inleds tillbaka till det som rubricerades som ett "ruttet och perverst" skattesystem, och det är hårda ord om ett skattesystem. Syftet med skattereformen var att skapa stabila spelregler för lång tid framåt. En av de mest centrala delarna - syftet med hela reformen - var att komma ifrån de orimligt höga marginalskatterna. I en skrift från Finansdepartementet 1990 beskrivs utförligt avarterna av det gamla skattesystemet. Som exempel tas en docent, en snickare, en sjuksköterska och en bilmekaniker och deras beteende på grund av skatterna. Erik Åsbrink skrev i förordet att han närde en förhoppning att boken skulle bidra till nödvändig kunskapsspridning. Tydligen har den inte blivit läst inom socialdemokratin, för "århundradets skattereform" riskerar nu att inte ens bli årtiondets skattereform. Det vore en olycka för Sverige, en broms för möjligheten till hög tillväxt och framför allt ett hinder för kampen mot arbetslösheten. För att skapa bättre förutsättningar för att få fram fler jobb i Sverige har Folkpartiet i regeringsställning medverkat till att avskaffa dubbelbeskattningen på aktier. Dubbelbeskattningen av bolagsinkomsterna innebär en skattemässig diskriminering av eget kapital än med lånekapital. Det blir dyrare för företaget att använda eget kapital jämfört med att använda kapital som man lånar upp för verksamheten. Dubbelbeskattningen innebär också att riskkapitalinvesteringar beläggs med hårdare skatt än riskfritt sparande. Aftonbladet skrev i en ledare förra hösten: Traditionellt har socialdemokratin aldrig haft svårt att acceptera gynnsamma villkor för företagandet - men väl för företagarna. För de små företagen är företagets och ägarens villkor dock ofta gemensamma. Med den ena partens framgång följer den andras. Har socialdemokratin lärt den läxan nu? Så långt Aftonbladet. Svaret på den frågan är helt tydligt nej. Socialdemokraterna har inte lärt sig läxan. De har inte förstått företagandets villkor. En framgångsrik, växande företagsamhet är beroende av den privata riskkapitalmarknaden. Under resten av 90-talet måste det tillskapas netto ungefär en halv miljon nya jobb i Sverige, och för det krävs ett verkligt trendbrott. De nya jobben måste komma till i den privata sektorn. Förnyelsen och de nya jobben måste dessutom komma i nya och mindre företag. Problemet i vårt land jämfört med andra länder är att vi har få medelstora företag och att småföretagen i alltför liten utsträckning växer. Som Sven-Olof Lodin schematiskt visade på en hearing ser en grafisk figur över Sveriges företag ut ungefär som ett snapsglas, med en mycket smal hals bestående av de medelstora företagen. Det finns anledning att tro att dubbelbeskattningen har medfört att även framgångsrika småföretagare alltför tidigt upphör att ta risker och att anställa fler människor. Det typiska för svenska företag med 10-20 anställda är i själva verket att de upphör att växa. Den grundläggande fråga som måste ställas är: Hur skall man få människor att satsa på riskabla och hårdbeskattade investeringar när de kan få bättre nettoränta på högavkastande riskfria statsobligationer? Framtidens företag kommer att i stor utsträckning bestå av tjänsteföretag, och då är det synnerligen olyckligt att ta bort kvittningsrätten för underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet och att dessutom höja arbetsgivaravgifterna. Också dessa åtgärder innebär sämre förutsättningar för det nödvändiga nyföretagandet. Hur kan socialdemokraterna tro att ökade skatter på arbete och företagande skall ge fler jobb? Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer som Folkpartiet står med på, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservationerna nr 1, 45 och 49.

Herr talman! För precis två månader sedan, den 20 oktober, genomförde detta riksmöte sin första finansdebatt. Vid det tillfället rådde en viss osäkerhet om vad som skulle hända under hösten. Den blåa parentes som vi hade haft var avslutad, och man var oviss om huruvida det nu skulle bli en rödgrön röra. Skulle regeringen tvingas att tuvhoppa genom att stödja sig på Vänsterpartiet för skattehöjningar och på de borgerliga partierna för besparingar? Den 20 oktober varnade jag för ett sådant tuvhoppande. Jag sade: "Även världens bästa fot kan slinta om den hoppar alltför ofta." Men nu har vi facit och vet hur det gick. Det behövdes inget tuvhoppande, och det blev ingen rödgrön röra. Herr talman! Vi kan i stället för med en rödgrön röra gå mot en röd och lugn jul. Det är bra, för efter samtal och förhandlingar har Vänsterpartiet och den socialdemokratiska regeringen kunnat komma överens i en rad centrala frågor. Därmed har vi också kunnat komma överens om skattepolitiken. Herr talman! Jag skall i den här rundan naturligtvis begränsa mig till skattepolitiken. I januari föreslåg 1995 om 36 miljarder. Vi sade också att det för resten av 90-talet kan behövas 20 miljarder i tillkommande skattehöjningar för att sanera statsfinanserna. Totalt talar vi om skattehöjningar om ungefär 60 miljarder för 90-talet. I dag, den 20 december, finns principbeslut om skatteskärpningar om ungefär 50 miljarder. De uppgår enligt vår redovisning till 48 miljarder, men man kan också välja att redovisa dem så som Bo Lundgren, Moderaterna, väljer att göra. Man kan konstatera att Vänsterpartiet beroende på redovisningssätt efter två månader fått igenom antingen 5 6 av sin skattepolitik. Det är inte dåligt. Det är sällan som ett parti med 5-6 % av väljarkåren kan få igenom 5 6 av sin politik på ett par månader. Jag tycker att det är mycket bra. Jag måste erkänna att jag i våras själv inte trodde att detta skulle vara möjligt att uppnå, att det skulle gå så snabbt att förvandla det som då ansågs vara komplett orealistiska idéer till riksdagsbeslut. Herr talman! För min del är detta något av lilla julafton. Men varför blir jag då så glad över skattehöjningar? Är det alltid julafton om en vänsterpartist får höja skatten? Är en vänsterpartist negation av det tidigare statsrådet Lundgren? En tidning påstår att denne har sagt att moderaterna skall fortsätta att sänka skatterna, om så bara för glädjen att få göra det.Är då vänsterpartister sådana, fast tvärtom? Det är vi inte. Jag är den förste att erkänna att alla skatteskärpningar har sina kostnader. Skattehöjningar sett isolerade påverkar inte ekonomin positivt. Skattehöjningar ger inga fler jobb. Orsaken till att jag ser skattehöjningar som nödvändigt är att jag inte tror på tomten i politiken. Jag vet att nyliberalerna har rätt när de säger att det inte finns några gratisluncher. En centerpartist - Per-Ola Eriksson - sade tidigare att vänstern och Socialdemokraterna vill höja skatterna till varje pris. Nej, vi vill höja skatterna för att priset för välfärd heter skatt. Priset för att bekämpa underskotten är skatteskärpningar. Vi vill inte ha skatteskärpningar till varje pris. Skattehöjningar är inte tillräckligt för att sanera statsfinanserna, men det är en nödvändig förutsättning för att bekämpa underskotten. Naturligtvis behövs det också besparingar för att få tillväxt, men jag vill återigen säga att skattehöjningar är en nödvändig förutsättning för att klara av budgetsaneringen. Det gäller att fördela höjningarna så att de i minsta mån skadar möjligheterna för en uthållig tillväxt. Det kravet är på det hela taget uppfyllt genom de överenskommelser som träffas mellan Vänsterpartiet och Jag skall kommentera något om vad de som står i opposition mot dessa förslag säger. Faktiskt även Moderaterna föreslår skattehöjningar, herr talman. På s. 220 i betänkandet redovisar Moderaterna förslag om skatteskärpningar på 12 miljarder. 6 miljarder. Det är inte lika mycket som Moderaterna. Moderaterna tar i litet mer i skatteskärpningarna. Vad Folkpartiet föreslår vad gäller skatteskärpningar är väldigt svårt att utläsa på s. 231. Jag har suttit länge och funderat över vad Folkpartiet egentligen tycker, men jag kan inte riktigt förstå det. Antingen går de med på medparten av de skattehöjningar som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår, eller så vill de ha fler skattesänkningar än t.o.m. Moderaterna. Jag vet inte vad de föreslår. De presenterar en nettoskattesänkning på 5,1 miljarder. Om detta gäller gentemot de förslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lagt fram är det en rejäl och påtaglig skatteskärpning som Folkpartiet vill ha. Det kan också möjligtvis tolkas som en skattesänkning. Det kan rentav vara så att Folkpartiets förslag ligger snubblande nära de förslag som Vänsterpartiet lyckats driva igenom tillsammans med Socialdemokraterna. Det visar att jag hade rätt när jag alldeles nyss sade att alla är överens om att det behövs skatteskärpningar för att sanera budgetunderskottet. Man är egentligen överens om den saken, men man försöker påskina något annat. Vissa ledamöter säger att det inte behövs så stora skatteskärpningar och står samtidigt här i talarstolen och beskärmar sig över de neddragningar som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har genomdrivit och diskuterat. De gråter över hur dessa hot slår mot familjerna. De partierna måste samtidigt, eftersom de föreslår mindre skattehöjningar än vi, göra än större besparingar. Ni som föreslår 40 miljarder mindre i skatteskärpningar skall öka på det beting på 20 miljarder i tillkommande besparingar som Persson diskuterar med era 40 miljarder. Ni har sagt nej till skatteskärpningar och skall spara ytterligare 60 miljarder. Hur skall ni redovisa det? Om Persson överväger en barnbidragsminskning på 150 kr borde ni på den borgerliga sidan föreslå 450. I nyheterna i morse sade man att sparplanerna för offentlig konsumtion - statlig konsumtion - kan kosta 28 000 jobb. Ni som inte vill höja skatterna så mycket skall väl då spara så att 60 000 jobb försvinner. Det vore det rimliga. Men det vill ni inte. Ni försöker ge intryck av att det inte kostar något när ni säger nej till skatteskärpningar. Men alla era stora besparingar, som ni väljer att försöka dölja, kostar i jobb, och de kostar i välfärd. Det är det knepiga. Isa Halvarsson från Folkpartiet sade att det gäller att slå vakt om skattereformen. Det var ett fullständigt absurt påstående från det parti som så komplett har gått ifrån skattereformen. Faktum är att skattereformen i dag kommer att restaureras med hjälp av Vänsterpartiet, som kritiserade reformen. Men det är vi som får renovera denna skattereform. En grundbeståndsdel i reformen var 30-procentig kapitalbeskattning. Man går ifrån den grundbulten - jag kan lova att reformen hade varit komplett omöjlig att genomföra utan 30-procentig kapitalbeskattning - och säger sedan att man vill slå vakt om skattereformen. Att moderater kan kritisera dubbelbeskattningen är fullt rimligt. De reserverade sig på våren 1990 när det fattades beslut om 30-procentig kapitalbeskattning. Men Folkpartiet var med och röstade ned den reservationen från Moderaterna. Att säga att man slår vakt om skattereformen när man springer ifrån den på den absolut mest centrala punkten gör argumenteringen absurd. Herr talman! Vissa borgerliga företrädare har andats besvikelse här i dag. Man har andats en bitterhet. Man har sagt att man har blivit dåligt behandlad. Man har blivit förödmjukad av Socialdemokraterna och Jag vill säga att det inte är dessa partier som förödmjukar den borgerliga oppositionen. Det var väljarna som förödmjukade deras politik! Ni hoppades på en rödgrön röra som ni skulle kunna kritisera. Det blev inte så. Ni hoppades vinna tillbaka i riksdagen vad ni förlorade i valet. Det gick inte. Ni är besvikna. Men gör då er besvikelse till något konstruktivt! Diskutera hur vi kan lägga ut de nödvändiga skatteskärpningarna på ett så bra sätt som möjligt. Sluta att kategoriskt avvisa de skattehöjningar som behövs! Ni vet innerst inne att det behövs skatteskärpningar. Herr talman! Jag ställer mig bakom Vänsterpartiets samtliga reservationer, men nöjer mig med det yrkande som vår talesman Johan Lönnroth redan har framställt.

Herr talman! Bo Lundgren har rätt på en väsentlig punkt. Att sanera statsfinanserna med skatteskärpningar är inte utbytbart mot att sanera med besparingar. Det är helt korrekt. De jobb i den privata sektorn som både Bo Lundgren och jag vill ha är oerhört viktiga. För att man skall kunna driva ett privat företag måste det finnas kunder. Det är grundläggande. Om man gör kraftfulla besparingar i t.ex. transfereringarna för merparten av de svenska barnfamiljerna, hushållen och låginkomsttagarna har de inga marginaler. De får dra ner på sin konsumtion. Då får ICA-handlaren, leksakshandlaren och skivhandlaren färre kunder. Drar man däremot ner på Bo Lundgrens och mitt konsumtionsutrymme genom en skattehöjning kan vi ta av det finansiella sparande som vi båda har. Det blir då ingen minskning av den effektiva efterfrågan. Därför är det helt riktigt att besparingar och skatteskärpningar inte är utbytbara. Det finns ett finansiellt sparande i hushållssektorn på uppemot 100 miljarder. Detta finansiella sparande skall vi försöka länka över i en ökad effektiv efterfrågan. Det är poängen i vårt resonemang. Vi har tagit på oss väsentliga skatteskärpningar. Vi har nästan nått den volym som vi har ansett vara rimlig. Vi har talat om 60 miljarder för 1990-talet. Vi har också redan i den här propositionen tagit hem 25 miljarder i besparingar och skall ta hem en saneringsvolym på ytterligare 20 miljarder. Jag anser alltså att huvuddelen måste ligga på besparingar. Skillnaden mellan mig och Bo Lundgren är att han endast vill ta in 12 miljarder genom skattehöjningar. En stor del av dessa är dessutom fiktiva skatteinkomster, men det skall jag återkomma till i min nästkommande replik.

Herr talman! Bo Lundgren talar om att 70 % av BNP gäller utgiftssidan. Det låter förskräckligt mycket. Nu vet Bo Lundgren att det är bruttosiffran. Det ligger stora skatteandelar i detta. Om man gör denna korrigering finner man att den svenska utgiftsnivån inte är så hög. Då är den offentliga konsumtionen väl så stor som transfereringssidan. Bo Lundgren tar upp sådana exempel på budgetsaneringar som finns utanför Sverige. Det hade varit möjligt att genomföra ett praktiskt exempel i Sverige när Bo Lundgren satt i regeringen. Det hade varit klokt, men underskotten ökade dramatiskt när man valde den metod som Bo Lundgren pläderade för. Jag tror att det är viktigare med praktiken i Sverige än med diverse utrikes företeelser. Det är vintertid, och era spår i den snö som ännu inte har fallit är oerhört avslöjande. Er väg fungerade inte, Bo Lundgren. Nu väljer vi en annan väg som innebär skattehöjningar, besparingar, en ekonomisk tillväxt och fler jobb i den privata sektorn. Just nu går det bra för den svenska industrin. Produktiviteten höjs, och man säljer bra. Det finns ett stort problem, och det är den sviktande efterfrågan på hemmamarknaden. Därför är det farligt att göra alltför stora besparingar. Ni säger nej till våra skatteskärpningar. Ni skall ta in dessa pengar med besparingar som kommer att knäcka den inhemska efterfrågan. Det gör att småföretagen får det sämre. Detta är er blinda blå fläck. Där har ni ert ideologiska problem. Vi har lärt oss vår läxa. Vi tror och vet att man kan klara uppgiften med fördelningspolitiskt rimliga skatteskärpningar, med besparingar och med en ökad ekonomisk tillväxt. Jag kan bara ta upp ett avslöjande exempel som Bo Lundgren själv nämnde. Han säger att moderaterna har förslag om 12 miljarder i ökade skatteinkomster när det gäller att konsolidera den offentliga ekonomin. Det står i alla fall i reservationen. 4 av dessa miljarder kommer från kommunerna. Man flyttar bara pengar från den ena fickan till den andra. På det sättet saneras ju inte den offentliga sektorn. Det är ett misstag som ni har gjort.
Herr talman! Lars Bäckström säger att han inte riktigt vet var Folkpartiet står när det gäller skattefrågorna. Därför skulle jag gärna vilja berätta litet om detta. Vi säger nej till den 25-procentiga marginalskatten. Vi säger nej till dubbelbeskattningen. Vi säger nej till en slopad kvittningsrätt. Allt detta är skadligt; det gör det svårare att skapa nya jobb. Vi säger nej till en höjd skatt på avtalspensioner, eftersom vi tycker att det är orättvist. Däremot säger vi ja till ett införande av en bankgarantiavgift, vilket vi har föreslagit. Vi säger nej till direktavdrag för byggnadsinvesteringar, och vi säger nej till ett återinfört grundavdrag. När det gäller skattesatsen på kapitalinkomster har Lars Bäckström läst på dåligt. Vi folkpartister säger att vi vill återgå till en 30-procentig skattesats. Vem som ställde upp på skattereformen eller inte kan man låta vara osagt. Vi ställde upp på den delen av skattereformen som innebar att det skulle löna sig att arbeta, studera och driva företag. Lars Bäckström måste fundera över hur man skall få ett trendbrott inom den svenska företagsverksamheten. Hur skall man skapa många nya arbeten i små företag? Hur får man små företag att växa genom att lägga på ökade skatter och avgifter?
Herr talman! Folkpartiets representant läser från s. 231 i betänkandet. Där redovisar Folkpartiet en varaktig skatteförändring på minus 5,6 miljarder. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har redovisat en varaktig skatteökning på 36 miljarder i det här betänkandet. Skall man tolka detta som att Folkpartiet ställer upp på 31 miljarder och bara är motståndare till 5 miljarder? I så fall tycker jag att det är ett mycket positivt bud. Folkpartiet tar då ett rejält kliv bort från andra borgerliga partier. Kanske betyder dessa 5,6 miljarder något annat. Jag är mycket konkret. Ställer Folkpartiet upp på Det är enkelt att svara på den frågan. Man kan säga: ja, nej eller vet ej. Alla tre alternativ är lika möjliga. Jag vill bara säga att vi inte för ett ögonblick tror att en ökad skatt på företag ger fler jobb. Det vore bisarrt om det fanns ett sådant samband. Man har inte skatter för att reglera sysselsättningen. Man har skatter för att reglera underskotten. Vi tror att stora underskott gör att räntan höjs och att det blir svårt för småföretagarna. De flesta småföretag är inte aktiebolag utan enskilda firmor och handelsbolag. Dessa har fått skattelättnader. Skatteuttaget ligger på ungefär 28 %. Det är en mycket låg skattesats, sett i ett internationellt perspektiv. Jag känner däremot ingen företagare som fattar investeringsbeslut beroende på skattesatsen. Alla företagare jag känner fattar investeringsbeslut beroende på om det som produceras kan säljas till ett pris som ger vinst. Det är litet märkligt att jag gång på gång skall behöva lära ut elementa i kapitalistisk marknadsekonomi till borgerliga företrädare. Det är vinsten som styr investeringsbesluten, inte skatten.
Herr talman! Det är märkligt att vi på den borgerliga sidan alltid träffar helt andra typer av företagare än vad Socialdemokraterna och vänstern gör. Naturligtvis tittar man på vinsten, och naturligtvis tittar man på hur man skall uppnå lönsamhet. Men om man långsiktigt vill växa, om man vill ta på sig det stora ansvar som det i ett långsiktigt perspektiv innebär att ha folk anställda, att satsa egna pengar och att få sina vänner och bekanta och släktingar att satsa pengar i ett företag för att det skall växa, då tittar man faktiskt på vilken utdelning man får och man tittar på skatten. Med den dubbelbeskattning som hittills har funnits har man inte ens brytt sig om att ta ut vinst på aktierna, eftersom det har varit så olönsamt. Vinsten har därför bakats in och stannat kvar i företagen, och det har skett en inlåsning av kapitalet, en inlåsning som inte alls är bra. Det tidigare Anellavdraget har ju kompenserat för dubbelbeskattningen, men av internationella orsaker kan det inte finnas kvar. Från Folkpartiets sida ställer vi upp på vissa skatteökningar, men vi ställer absolut inte upp på marginalskatteökningar, och vi vill att den föreslagna dubbelbeskattningen avskaffas eller att den enkelbeskattning som nu gäller behålls. Till skillnad från Lars Bäckström önskar jag mig en vit jul och inte en röd.
Herr talman! Vi önskar alla en vit jul, men i politiskt hänseende kommer detta utan tvivel att vara en röd jul. Det står höjt över allt tvivel. Det var emellertid inte det vi diskuterade, utan vi diskuterade skattepolitik. Isa Halvarsson, vad tycker Folkpartiet? Går man med på 30 miljarder i skattehöjningar fram till 1998? Det är en möjlig tolkning av vad Folkpartiet har skrivit på s. 231 i betänkandet, där det står minus 5,6 miljarder. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har i det här betänkandet föreslagit skatteskärpningar på 36 miljarder. Isa Halvarsson kan bekantgöra Folkpartiets uppfattning i kammaren under dagens debatt. Det är enkelt att göra. Folkpartiet reserverade sig inte till förmån för slopad dubbelbeskattning i samband med skattereformen. Det går mycket enkelt att läsa ut ur debattprotokoll och betänkanden. Moderaterna gjorde det. Det var det enda borgerliga parti som drev denna linje. Detta är ett löftesbrott från Folkpartiets sida som är klart, klart, kristallklart, mycket kristallklart, klart som böhmisk kristall eller venetiansk kristall, och det är något som bör betonas i samband med att Isa Halvarsson frågar om man kan lita på uppgörelser med Vänsterpartiet. Jo, man kan lita på uppgörelser med Vänsterpartiet, men man kan uppenbarligen inte lita på uppgörelser med Folkpartiet. Det enda beständiga i Folkpartiet är att man byter politik då och då. Sedan till frågan om småföretagen. De flesta av dessa småföretag är handelsbolag, enskilda firmor. De har fått mycket förmånliga skattevillkor, reserveringsmöjligheter. Skatten är icke högre än 28 %. Det är unikt förmånliga beskattningsregler för företag i Sverige. Det visar OECD:s alla rapporter om internationella företagsskatteregler. Det är en myt att skatten på företagare och företag är hård i Sverige. Den myten skall ni sluta odla. Vi kan få fart på Sverige. När vi sanerar budgetunderskotten, pressar ner räntorna och håller uppe den effektiva efterfrågan på hemmamarknaden kommer vi att få en mycket mycket bra ekonomi. Det kan nästan bli jul hela året om när vi har avslutat den blå parentesen.

Herr talman! Det är trevligt att Lars Bäckström från Vänsterpartiet är glad. Jag tror dock tyvärr inte att svenska folket delar denna skatteglädje, när - för att använda Lars Bäckströms egen vokabulär - omöjliga vänsterförslag blev möjliga socialdemokratiska. Kristdemokratisk ekonomisk politik tar sin utgångspunkt i marknadsekonomin och eftersträvar stabilitet i samhällsekonomin. En väl fungerande marknadsekonomi bygger på ett samhälle med en grundläggande etisk samsyn och förutsätter stabila spelregler. Skattepolitikens huvuduppgift är självfallet att finansiera offentlig verksamhet. Men skattepolitiken får inte reduceras till att bara på ett enkelt sätt tillföra statskassan inkomster, utan den måste vila på en ideologisk helhetssyn. Utifrån ett kristdemokratiskt synsätt är skattepolitiken ett viktigt instrument för att uppnå mål som full sysselsättning, rättvis fördelningspolitik, god miljö och hushållning med naturresurser. Det är i detta sammanhang viktigt att skattesystemet får en utformning som gör att det får en bred acceptans och inte leder till skatteundandragande och bristande skattemoral. Utifrån detta kan jag bara konstatera att skattepolitiken för den socialdemokratiska regeringen i alltför hög grad tycks handla om att dra in inkomster till statskassan och ses som en bekvämare väg att sanera de offentliga finanserna än att fatta tillräckliga beslut om minskade utgifter. Inom loppet av en månad efter regeringstillträdet hann förslag till skattehöjningar på sammanlagt mer än 50 miljarder läggas fram, varav inte mindre än 30 Vårt skattesystem måste kunna konkurrera med andra länders skattesystem i det alltmer gränslösa Europa. Det är framför allt viktigt beträffande företagsbeskattningen. Mellan åren 1983 och 1991 har 250 miljarder kronor lämnat landet. Det går i längden inte att ha alltför avvikande skatteregler för företagen i Sverige jämfört med omvärlden om vi skall kunna få investeringar och jobb i Sverige. Alternativet är att såväl kapital och företag som människor lämnar Sverige. Den socialdemokratiska regeringen ser höjda skatter som en fråga om solidaritet. Men den som väger höjda skatter mot sänkta bidrag och finner skattehöjningar mer solidariskt riskerar att missa något. Det finns en smärtgräns för hur mycket skatter och avgifter en människa orkar med. När den gränsen har passerats upplever den enskilda människan att friheten att bestämma över sin egen ekonomi är alltför liten. Då urholkas solidariteten, och viljan att bidra till skattesystemet minskar. Herr talman! Vi kristdemokrater är medvetna om att det i arbetet med saneringen av de offentliga finanserna även kommer att krävas inkomstförstärkningar. Enligt vår uppfattning bör dock skattetrycket inte tillåtas överstiga 50 % av BNP, och på längre sikt är det nödvändigt att skatterna sänks under denna nivå. Det är också oerhört angeläget att skatterna tas ut på ett sätt som skadar samhällsekonomin och den ekonomiska utvecklingen så litet som möjligt. Mot bakgrund av detta menar vi att det är oacceptabelt att beskattningen av arbete skärps så dramatiskt som den socialdemokratiska regeringen föreslår. Att ytterligare driva upp marginalskatter och öka skattekilar från en internationellt sett redan mycket hög nivå, innebär att förutsättningarna för nya jobb dramatiskt försämras. Inte minst i den priskänsliga privata tjänstesektorn innebär de höjda skatterna på arbete att tusentals nya arbetstillfällen hotas. Tvärtom skulle det vara nödvändigt med åtgärder som minskar skattekilarna för den enorma potential av tjänster riktade mot hushållssektorn som finns men som i dag endast utförs svart eller aldrig kommer ut på arbetsmarknaden. Dessa borde i stället växlas in i riktiga jobb. Herr talman! Vi kristdemokrater är övertygade om att de nya jobben måste tillkomma i den privata sektorn, och då framför allt i små och medelstora företag, ofta inriktade mot tjänsteproduktion. Det är då ytterligt angeläget att villkoren för företagande och nyföretagande är sådana att företagen kan växa och att enskilda människor vågar starta nya företag, som i sin tur genererar nya jobb. Skattemässig neutralitet mellan olika företagsformer skall upprätthållas. Riskvilligt kapital som satsas i företag skall inte beskattas hårdare än riskfritt placerat sparande i obligationer eller på bank. För att klara nödvändiga investeringar, inte minst i småföretag, är det nödvändigt med ett tillskott av nytt riskvilligt kapital. Tillgång till riskkapital innebär dels att företagen inte behöver låna till alla investering, dels att företagen lättare får de lån som de behöver. Goda villkor för småföretag och småföretagare är av vital betydelse för att få till stånd nya riktiga jobb. Den socialdemokratiska regeringen verkar sakna insikt i och förståelse för företagarnas villkor och förutsättningar. I stället för att skapa ett gott klimat för företagen att växa i läggs en hel rad förslag fram som försämrar villkoren. Utöver försämrade skattevillkor, slopad kvittningsrätt för nystartade enskilda verksamheter, återinförd dubbelbeskattning på avkastningen på de kapital som satsats i företagen och höjda skatter på arbete försämras nu också flexibiliteten i arbetsrätten, vilket framför allt försvårar nyanställningar i småföretagen. Samtidigt som regeringen återställer arbetsrätten vill den utreda hur företagens villkor skall förbättras. Det vore en mer rimlig ordning att först utreda och sedan fatta beslut. Den ena handen verkar inte veta vad den andra handen gör. Herr talman! Som jag nämnde redan inledningsvis är skattepolitiken också ett viktigt instrument i miljöpolitiken. Utifrån kristdemokratisk ideologi har vi både ett personligt och ett kollektivt ansvar för den fysiska livsmiljön. Marknadsekonomin måste styras av ett ekologiskt ansvarstagande. Ekonomisk utveckling kan inte mätas enbart med snäva tillväxtbegrepp. Ekonomisk utveckling innebär i stället tillväxt av den totala nationalförmögenheten. I nationalförmögenheten inräknas miljö och naturresurser, det mänskliga kapitalet, produktionskapitalet samt nationens finansiella nettotillgångar. En tillväxt av nationalförmögenheten innebär en välfärdsökning endast om hänsyn tas till miljöeffekter och påverkan på människors hälsa och förmåga. Den ekonomiska politiken skall främja en tillväxt av den totala nationalförmögenheten. Det är endast med detta synsätt som förvaltarskapet kan förverkligas och verklig valfrihet skapas. Ett ökat inslag av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, t.ex. genom en skatteväxling med sänkta skatter på arbete och höjda skatter på miljöfarliga utsläpp, energi m.m., främjar både miljön och framväxten av nya arbetstillfällen och därmed den ekonomiska utvecklingen. Vi har i en särskild rapport analyserat konsekvenserna av skatteväxling. Vi har gjort den bedömningen att det finns utrymme för en skatteväxling på ca 20-30 miljarder under de närmaste åren. Vi är dock medvetna om att en skatteväxling måste föregås av en ordentlig utredning för att analysera alla konsekvenser ur både miljö och konkurrenssynpunkt, men också för att nå en bred politisk enighet i frågan så att långsiktiga spelregler kan läggas fast som såväl företag som privatpersoner har en rimlig chans att anpassa sig till. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de kristdemokratiska reservationerna nr 1, 84 och 97 i betänkandet.
Herr talman! Michael Stjernström sade att han förstod att jag var glad, men han trodde inte att svenska folket var så glada över skattehöjningarna. Det är nog så att man inte blir spontant glad över att få betala mer i skatt. Jag tror inte att det är glädje man känner. Men man känner kanske ansvar och att man tar på sig en nödvändig uppgift. Jag tror att man känner det. Även om man inte känner glädje så känner man sitt ansvar och gör detta. Hittills har våra siffror gått upp. I takt med att skatterna stiger har även våra SIFO-siffror stigit. Våra egna väljare tycks vara belåtna. Ni kristdemokrater föreslår ju själva skattehöjningar på 14 miljarder, Michael Stjernström. Det är ju också ganska rejält. Vi har sagt 36 miljarder. I samma betänkande föreslår ni 14 miljarder. Det är en skillnad på 22 miljarder. Sedan kritiserar kristdemokraterna med emfas att socialisterna, Socialdemokraterna och Vänstern, slår mot familjen. Det har vi redan gjort i det här betänkandet. Flerbarnstillägget står för 0,5 och bidragsförskottet för 0,8 miljarder. Familjestödet har ett beting på 3 miljarder. Kyrkan får betala 0,3 miljarder. Avskaffandet av vårdnadsbidraget ger 3,2 miljarder. Det är en massa otäcka besparingar som kristdemokraterna säkert tycker hjärtligt illa om. Michael Stjernström säger nej till de skatteskärpningar som vi har föreslagit. Hur skall Michael Stjernström då få in dessa pengar? Var skall ni ta pengarna? Jag skulle också vara glad om jag slapp att höja skatten. Jag erkänner att det finns problem med skattehöjningar. Alla skattehöjningar har sina negativa effekter. Men var skall vi hämta in alla dessa pengar? Tomten kommer inte med dem. De måste tas från någon. Skall ni ta dem från kommunerna eller från familjepolitiken? Eller kanske från försvaret eller kyrkan? Om ni löser den uppgiften kan vi nog sänka skatteuttaget på 36 miljarder.
Herr talman! Även skatteförslag och skattehöjningar kan utformas på ett rättvist sätt. Det är en oklok politik att skärpa skatterna så att det slår mot människors möjligheter att få arbete i framtiden. Det trodde jag även låg en vänsterpartist varmt om hjärtat. När man förstärker inkomsterna måste det självfallet vara en balans mellan skattehöjningar och besparingar. Den balansen är rubbad enligt vårt sätt att se på saken. Ni har tagit in för mycket genom skattehöjningar och alldeles för litet genom besparingar. Det skall bli intressant att se vad ni förmår när ni lägger fram propositionen i januari, och om Västerpartiet stöder den lika helhjärtat. Kristdemokraterna har sagt att balansen bör var så att cirka två tredjedelar är besparingar och en tredjedel skattehöjningar. När det gäller olika besparingar inom familjepolitikens ram har vi kristdemokrater sagt att vi är åberedda att medverka till en utredning där vi kan titta på olika förslag. Vi har också sagt att det är rimligt att ta in ett antal miljarder inom familjepolitiken. Vi har sett att socialdemokraterna har gjort vårt utredningsförslag till sitt. Vi skall arbeta mycket konstruktivt i den utredningsgruppen. Alla måste vara med och bära dessa bördor när vi har en sådan dålig ekonomi.
Herr talman! Det är bra att vi är överens om besparingsvolymen inom familjepolitiken. Ni säger 4 miljarder, och vi har ett rullande beting på 3 miljarder. Sedan har vi redan några skarpa förslag i det här betänkandet. Då är vi överens om nivån, men ni har 22 miljarder mindre i skatteinkomster än vad vi har. Då måste ni öka ert sparbeting med 22 miljarder. Finansminister Göran Persson sitter borta på Finansdepartementet och diskuterar 20 miljarder i ytterligare besparingar. Det har väckt stor debatt om detta verkligen är möjligt. Men ni kristdemokrater vill fördubbla den volymen. Om man kan ha dessa fantasifulla besparingsbeting slipper man obehagligheter med skattehöjningar. Men det går inte att diskutera skatter utan att tala om hur man skall täcka in skattebortfallet. Det är enkelt att lova skattelättnader, utan att tala om hur man skall täcka det bortfall som uppstår. Det är er stora svaghet att ni inte redovisar det. Ni kommer i bästa fall upp till de sparåtaganden som vi i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna redan har gjort. Men det täcker ju inget bortfall på 22 miljarder i skatter.
Herr talman! Vi kristdemokrater lyssnade mycket intensivt på statsministerns regeringsförklaring. Där sade han att det måste vara en ny anda av samförstånd och samarbete här i riksdagen. Vi inleder gärna ett sådant samarbete för att titta på hur besparingsprofilen skall se ut i framtiden på familjepolitikens område eller på andra områden. Men vi vill inte medverka till att slå mot de sämst ställda barnfamiljerna innan vi har tittat mycket noga på hur detta ser ut. Nu börjar man med att försämra för de sämst ställda barnfamiljerna genom att ta bort vårdnadsbidraget och flerbarnstilläggen innan utredningen ens har startat. Jag tycker att det är fel. Det tyder inte på någon samförståndsanda eller samarbetsanda.

Herr talman! Den 19 augusti antog vi socialdemokrater vårt valmanifest. Många väntade med stor spänning på vårt valbudskap. I det dokumentet talade vi klart och tydligt om vilken skattepolitik som vi socialdemokrater skulle föra om vi fick väljarnas förtroende den 18 september. Herr talman! Väljarna sade klart och tydligt ifrån att de fått nog av den borgerliga politiken. Carl Bildt, Jag tror att det smärtade Bo Lundgren särskilt mycket. I det betänkande som vi nu behandlar har skatteutskottet avgivit ett yttrande till finansutskottet. Man kan diskutera hur kul det är. Men det är ju mycket skatter i detta betänkande. Vi föreslår en rad förändringar. T.ex. kommer utdelningsinkomster och reavinster på aktier att beskattas på samma sätt som övriga kapitalinkomster. Förmögenhetsskatten kommer att behållas. Skatten på kapitalinkomster skall ligga kvar på 30 % även efter den 1 januari 1995, vilket också kommer att innebära att skattelättnaden för ränteutgifter behålls på dagens nivå. Dessutom kommer fastighetsskatten att höjas med 0,2 procentenheter fr.o.m. 1996 för att undvika ytterligare försämringar av räntebidragen i det nyare bostadsbeståndet. Detta är en oerhört viktig fråga för många människor i vårt land.

Här delar vi uppfattningen att man i framtiden bör undvika mer betydande höjningar av skatteuttaget. Regeringen säger dock att man kan komma att pröva ett ökat inslag av skatter och avgifter som har en gynnsam effekt på miljön. Herr talman! Inte helt oväntat föreslår samtliga borgerliga partier avslag på stora delar av propositionen. Jag vill också passa på att tacka vänsterpartiet och Lars Bäckström för ett mycket konstruktivt arbete med proposition 25. Med anledning av vad som sägs i en del av motionerna vill utskottet framhålla att 1990 års skattereform, som genomfördes under bred enighet, inte bara gick ut på att begränsa de s.k. marginalskatterna. Avsikten var också att skapa ett stabilt och rättvist system som skulle tillgodose behovet av skatteintäkter och därigenom en god utveckling av välfärden i vårt land. Olika åtgärder vidtogs för att bredda skatteunderlaget och uppnå en likformig beskattning. Jag är glad att Isa Halvarsson säger att hon värnar skattereformen. Det hade varit bra om hon hade gjort det under den förra perioden här i riksdagen. Herr talman! Bred enighet rådde också om en rad socialpolitiska åtgärder som ingick i reformen i syfte att tillgodose de fördelningspolitiska målen. Utvecklingen därefter, under den förra perioden, har inneburit allvarliga brott mot de grundläggande principerna för skattereformen. Det har medfört stora skattebortfall som har försämrat statens finanser dramatiskt. Angelägna utgifter på olika välfärdsområden har trängts undan. Den omfattande arbetslösheten har lett till ökad utslagning och stora problem som hotar att bli bestående. Bo Lundgrens och den borgerliga regeringens skattepolitik har försämrat ekonomins funktionssätt och undergrävt statsfinanserna genom en systematisk överföring av inkomster och förmögenhet till kapitalägare, företagare och andra höginkomsttagare. Propositionen innehåller ett omfattande program med besparingar och inkomstförstärkningar som i inledningsskedet naturligtvis kommer att medföra påfrestningar för många grupper i samhället. Utskottet instämmer i regeringens uppfattning att bördorna måste fördelas rättvist och bäras av alla efter förmåga. Om välfärdspolitiken skall kunna lyckas är det nödvändigt att skapa förutsättningar för en hög, balanserad och uthållig tillväxt och att sätta in kraftiga åtgärder för att minska arbetslösheten. Utskottet anser att beskattningen bör utformas på ett sätt som ger stöd för en sådan politik. Det är oerhört viktigt. Regeringens program på skatteområdet innebär en återgång till grundtankarna i skattereformen samtidigt som förslagen ger väsentliga inkomstförstärkningar till den offentliga sektorn. En majoritet i utskottet instämmer också i regeringens uppfattning att beskattningen av sparande och av kapital bör grundas på den likformighet som skattereformen åsyftade och att man bör återgå till en generell skattesats på 30 %. Förmögenhetsskatten bör behållas på sin nuvarande nivå. Det är också viktigt att den utformas så att den ger goda villkor för näringslivet speciellt för små och medelstora företag samt för nyföretagande. Vi anser också att det är viktigt att de med inkomster över den s.k. skiktgränsen får bidra till en förbättring av statsfinanserna och menar att den föreslagna värnskatten är väl motiverad och hänvisar till andra åtgärder på inkomstbeskattningens område som under senare tid har medfört särskilda påfrestningar för låginkomsttagare. Herr talman! När det gäller kapitalinkomster och förmögenhetsskatten fanns det en ganska bred majoritet här i riksdagen när vi beslutade om likformighet i kapitalbeskattningen. Det innebär att vi nu återvänder till skattereformen på detta område. Som en konsekvens av utskottets ställningstagande till beskattningen av kapitalinkomster bör också beskattningen av värdepappersfonder och investeringsföretag återställas till den tidigare ordningen. Herr talman! En mycket omdebatterad fråga är avkastningsskatten på pensionsförsäkringar och på bundet pensionssparande utan försäkringsinslag. Den utgör nu 9 % av en schablonmässigt beräknad avkastning på pensionskapitalet. Vid 1990 års skattereform diskuterades denna fråga mycket. Det var många som då tyckte att denna skatt borde fastställas till 30 %. Men för att stimulera ett långsiktigt sparande fastnade vi för att den skulle vara 15 %. Den värnskatt på 5 % som regeringen nu föreslår kombineras med att grundavdraget återinförs i fråga om statlig inkomstskatt fr.o.m. årsskiftet. Den statliga inkomstskatten höjs tillfälligt från 20 till 25 %. Jag tycker att vi fick stor förståelse för det under hela valrörelsen. Uppräkningen av skiktgränsen skall ske med 1,2 %. Förslaget innebär också att utgångspunkten skall vara den skiktgräns som gällde vid 1995 års taxering. Herr talman! Det föreslås också att avdragsgränsen för resor mellan bostad och arbetsplats höjs från Den nya beloppsgränsen behövs av framför allt administrativa skäl. Förslaget innebär en förstärkning av skatteinkomsterna. I motion F14 begär motionärerna ett riksdagsuttalande om en återgång till enklare övergångsregler i företagsbeskattningen. Vi instämmer i motionärernas uppfattning att 1993 års skatteregler avseende den som driver en enskild näringsverksamhet är mycket krångliga. Att reglerna har blivit krångliga beror på den likformighet med aktiebolag som eftersträvas. Vi kommer inte nu att kunna ta ställning, utan vi skall överväga frågan i framtiden. Skatteutjämningsreserven, SURV:en, som avskaffades 1993 var alltför komplicerad, och därför är det nu inte aktuellt att återinföra den. Det är för närvarande inte heller aktuellt att återinföra avdraget för utdelningar på nyemitterat aktiekapital. I stället föreslår vi att stämpelskatten på nya aktier slopas så att man skall stimulera bygginvesteringar med ett partiellt direktavdrag. Lennart Nilsson kommer att tala mera om detta senare i debatten. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Först och främst tycker jag att det känns mycket skönt att höra att Bo Lundgren värnar så mycket om jobben i vårt land. Tänk om Bo Lundgren hade värnat lika mycket om arbetstillfällena när han satt i regeringen! Då kanske det hade sett litet annorlunda ut i Sverige i dag. Tänk om Bo Lundgren under sina år som skatteminister hade brytt sig litet mer om budgetunderskott m.m. Då kanske vi hade haft litet mindre huvudvärk nu när vi både måste höja skatterna och spara i Sverige. Det skulle ha varit klädsamt, Bo Lundgren. Bo Lundgren frågade i vilken bank jag skulle sätta in mina pengar i Nässjö, Sävsjö eller var det nu var någonstans. För det första skulle jag naturligtvis sätta in mina pengar på en bank någonstans i Nacka. Det kan vi vara överens om. För det andra skulle jag naturligtvis sätta in dem på den bank där jag får bäst utdelning. Det skulle jag självfallet göra, Bo Lundgren. Det är nämligen på det sättet jag tycker att vi skall föra politiken. Tänk om Bo Lundgren hade fört politiken så att vi inte hade behövt befinna oss i den situation som vi gör i dag. Politiken skall föras så att man får den bästa utdelningen på saker och ting. Om det dessutom hade förts en rättvisare skattepolitik under den förra mandatperioden skulle det ha varit klädsamt för Bo Lundgren.

Herr talman! Jag tror att svenska folket gläder sig åt att Bo Lundgren inte sitter i regeringen i dag. Vi kan konstatera att då skulle ytterligare 100 000 jobb ha försvunnit i den offentliga sektorn. Det är ett faktum i den moderata politiken. Det låter litet beklämmande när Bo Lundgren talar så mycket om att man skall satsa på företagen. Vi kan se tillbaka på vad som hände när Bo Lundgren satt i Lundgrens tid som skatteminister. Det är ett faktum. Bo Lundgren skakar på huvudet, men det är sant. Bo Lundgren skyller hela tiden på att politiken fram till 1991 var felaktig. Han nämner inte med ett ord vad han själv åstadkom under de tre åren. Skatteutskottet gjorde en resa till Italien. Räntan var Bo Lundgren, jag tycker att vi nog skulle kunna vara överens om att socialdemokraterna kommer att värna jobben och företagarna i det här landet - bara vi får några år på oss. Var lugn för det!
Herr talman! Anita Johansson tackade oss för ett konstruktivt samarbete. Jag kan väl återgälda vänligheten. Jag skall bara göra ytterligare några kommentarer. De kommer att var milda i tonen men hårda i sak. precis som vi vill. Men sedan vill ni i förtid återinföra grundavdraget vid statlig taxering. Blir det inte litet märkliga effekter av den här mixen? Dessa förslag leder sammantaget till att den som har en årsinkomst på 170 000 kr nästa år kommer att få en skatteskärpning med 2 127 kr. Den som har en årsinkomst på 220 000 får en skärpning med 1 463 kr. Den disponibla inkomsten minskar med ca 2 % för den som tjänar Vi tycker inte att det här är en bra fördelningspolitik. Tycker Anita Johansson verkligen att det är bra att man tar in drygt 4 miljarder från personer med litet högre inkomster och ger tillbaka ungefär 2 miljarder till samma grupp. Det är inte bra. Kan socialdemokraterna verkligen tycka det? Ni säger att värnskatten skall avskaffas om fyra år. Om det är en värnskatt som skall värna dåliga statsfinanser vore det väl rimligare att säga att den skall avskaffas när statsskulden har slutat öka? Vore det inte ett rimligare mål att ta in extra skatt ända fram till den dagen då skulden slutar öka? Blir det 1997, kan den avskaffas tidigare. Om det blir 1998, så blir det 1998. Blir det senare, så blir det senare. Det vore bättre att sätta upp ett sådant mera rimligt mål än ett kalendermål. Sedan måste jag ge en eloge till Socialdemokraterna vad gäller direktavdragen. Man gick från att göra direktavdrag för maskininvesteringar till byggnadssektorn. Det var ett klokt beslut, och jag tror att vi i Vänsterpartiet verksamt bidrog till att vi kunde komma överens om att fatta det beslutet. Jag tycker att vi skall vara konstruktiva, Anita Johansson. Kan inte både vi i Vänsterpartiet och ni socialdemokrater, om näringslivet säger att just den här skatten är kännbar för oss, ompröva beslutet, Anita Johansson? Vi kunde säga: Då drar vi tillbaka den skattehöjningen och kompenserar den med en annan skattehöjning. Vi kunde t.ex. höja bolagsskatten till 30 % och kanske göra någon annan skattelättnad så att summan blir densamma. Vi borde diskutera exakt hur skatten tas ut. Då skulle vi få den perfekta symmetrin: 30 % i bolagsskatt, 30 % i kapitalbeskattning, och så skall vi ju sträva att få tillbaka 30% i uttag för kommunalskatten.
Herr talman! Lars Bäckström talar om märkliga effekter av grundavdraget och värnskatten. Det är möjligt att det kan bli sådana. Det är sådant som vi kan fundera på i framtiden. Jag hoppas på att vi skall få ordning på ekonomin fram till år 1998. Det är därför vi har sagt att värnskatten skall gälla tillfälligt. Jag kommer att jobba allt vad jag kan för att vi skall få ordning på ekonomin och verkligen kunna gå tillbaka till den skattereform som växte fram så sakteliga här i huset.
Herr talman! Vem hoppas inte det? Vi skall inte bara hoppas utan vi skall genom aktiva åtgärder få ordning på ekonomin. Men, och lägg märke till detta alla i kammaren, alla vid TV-apparaterna, alla i medierna, osv. -: vi måste få bort en missuppfattning. Man tror i Sverige att det finns något slags plan så att det blir ordning på Sveriges ekonomi år 1998. Det finns inget parti som har en sådan plan. Det finns bara en målsättning att skuldkvoten skall sluta öka år 1998. Det är egentligen en ganska blygsam ambition. Även om skuldkvoten har slutat öka så kan ju skulden både i kronor och ören fortsätta att öka. Vi skall betänka att vid det tillfället är troligtvis statsskulden 19 000 miljarder. Det är astronomiska belopp. Vore det därför inte ett rimligare mått att säga att vi har kvar värnskatten tills skulden slutar att öka? Det är först då som vi har litet grand kontroll på läget. Herr talman! Med den korta tid vi har i replikerna vill jag också ge ett beröm till Socialdemokraterna. När man slopade den s.k. dubbelbeskattningen trodde jag faktiskt inte att det skulle vara möjligt att få tillbaka den. Jag trodde att Socialdemokraterna inte skulle våga ta den konflikten med Moderaterna. Vi i Vänsterpartier har agiterat, och vi har hjälpt till. Tillsammans inför vi denna rimliga beskattning, och det är väldigt bra det. Anita Johansson har någon replik kvar. Var sätter Anita Johansson helst in sina pengar? Om hon sätter in 300 kr på en bank får hon skatta 10 %, och om hon placerar dem i aktier slipper hon att skatta någonting alls. Sätter Anita Johansson i pengarna i en bank som ger 10 % i ränta eller i en bank som ger 5 % i ränta?
Herr talman! Nu har Anita Johansson tre gånger sagt att värnskatten är tillfällig. Det måste bero på att hon inser att den är skadlig och synnerligen olycklig. Hon säger nu att det är 55 % i marginalskatt. Men faktum är att skatten på grund av en hög kommunalskatt och att kommunalskatten också höjs blir den ju betydligt högre. Jag såg en karta där Bohuslän och Värmland var värst. Där kommer man upp i en skatt på ca 60 %. I kombination med inkomstrelaterade dagisavgifter - och det som ni nu, ve och fasa, diskuterar, nämligen behovsprövade barnbidrag - samt studieskulder kommer detta att göra att de personer som angavs i den skrift som Finansdepartementet utgav 1990 - verkligen hamnar i Moment 22. Kan Anita Johansson lova oss att den här s.k.
Herr talman! Jag säger precis samma sak till Isa Halvarsson som jag sade till Lars Bäckström. Jag kommer att göra allt vad som står i min makt för att vi skall ha ordning på Sveriges ekonomi år 1998. Då kommer vi att stå fast vid att värnskatten skall utgå och att vi skall gå tillbaka till skattereformen. Det hade kanske varit ännu mer klädsamt, Isa Halvarsson, om Folkpartiet hade stått fast vid skatteuppgörelsen även under den borgerliga perioden, när Folkpartiet satt i regeringen. Men det är bara att konstatera att Folkpartiet helt kapitulerade inför Moderaterna när det gällde skattepolitiken. Precis som jag tidigare sade från talarstolen är jag därför glad över att Isa Halvarsson nu säger: Vi står fast vid skattereformen. Det var ju faktiskt Socialdemokraterna och Folkpartiet som var överens om allting i den reform som vi beslutade om i kammaren. Det är ju ni som har varit med och raserat den här reformen under de här tre åren. Nu skall vi försöka återställa delar av den, Isa Halvarsson.
Herr talman! Jag tycker att det är ett konstigt sätt att bygga upp någonting när man samtidigt raserar genom att införa den s.k. värnskatten. Tyvärr tror jag inte ett ögonblick på att den kommer att bli tillfällig. Det är mycket enklare för socialdemokrater att höja skatter än att ta bort dem. Man sade redan år 1990 att det var väldigt svårt att genomföra ensidiga marginalskattesänkningar. Därför var man tvungen att göra hela detta paket. När vi hade utfrågningen frågade jag Göran Persson om han kunde lova att värnskatten skulle tas bort. Han menade då att Socialdemokraterna med all sin opinionsbildande verksamhet skulle kunna införa den mitt i ett valår. Det kan han nu göra med de kompisar han har i form av Lars Bäckström, övriga och framför allt LO, som ju aldrig gillade detta med 50 % marginalskatt, och som nu tycks ha en alltmer dominerande roll inom det Socialdemokratiska partiet. Jag hoppas verkligen att Anita Johansson gör vad hon kan för att denna värnskatt skall bli tillfällig.
Herr talman! Det är tyvärr så, Isa Halvarsson, att Sveriges ekonomi är raserad. Budgetunderskottet är 200 miljarder kronor. Vi skall gå ut och låna ungefär Detta har Folkpartiet varit med att medverka till. Det är därför som vi nu är tvungna att också ta in pengar från dem som har det bäst ställt i det här samhället. Det är därför som vi i dag lägger fram förslaget om värnskatt, Isa Halvarsson. Låt oss gemensamt arbeta med att få ordning på
Herr talman! I stället för att skapa ett gott klimat för företagen att växa i lägger regeringen fram en hel del förslag som försämrar villkoren. Man försämrar skattevillkoren, t.ex. slopad kvittningsrätt för nystartade enskilda verksamheter, återinför dubbelbeskattningen och höjer skatten på arbete. Samtidigt som regeringen återställer arbetsrätten vill man tillsätta en utredning om hur företagens villkor skall förbättras. Den viktigaste åtgärden om man frågar småföretagen själva är enligt deras bedömning en förenklad arbetsrätt och tillgång till riskvilligt kapital. Min enkla fråga till Anita Johansson blir då: Har Socialdemokraterna en strategi för att förbättra företagarnas villkor?
Herr talman! Ja, till skillnad mot kds har vi socialdemokrater det. Vi har bildat företagarråd både med stora företagare och småföretagare. Det finns avsatt 2 miljarder kronor i denna proposition som skall användas till bra företagssatsningar. Vi har en bra politik för småföretagarna. Vi har också en bra politik för den offentliga sektorn. I och med att vi fick bort kds och kompani från regeringen räddade vi hundratusen jobb i offentlig sektor. Det tycker jag är viktigt, herr talman.
Herr talman! Om man i dessa olika råd som regeringen har hade lyssnat på företagarna hade man hört att det är just förenklad arbetsrätt och tillgång på riksvilligt kapital som är de två viktigaste frågorna. För det behövs ingen utredning eller ytterligare samråd. Det är bara att göra som dessa grupper föreslår. De vet bäst hur villkoren skall utformas. Jag noterar att man kommer att fortsätta dessa samtal, men att man inte har velat lyssna på företagarna.
Herr talman! Jag kan försäkra Michael Stjernström om att vi kommer att lyssna till dessa företagare. Vår främsta uppgift som regeringsparti och socialdemokrater är nu att se till att få svenska folket i arbete och få slut på den massarbetslöshet som kds tillsammans med de övriga borgerliga partierna ställde till med under den förra mandatperioden.

Herr talman! Det är sannerligen inte lätt att förstå vilka tankegångar som ligger bakom det som nu utkristalliserar sig som den socialdemokratiska regeringens arbetsmarknadspolitik. Nu väntar väljarna på att vallöftena om nya jobb skall infrias. Resultatet låter vänta på sig och det har börjat mullra i Som arbetsmarknadsutskottet visar i sitt yttrande till finansutskottet, har situationen på arbetsmarknaden förbättrats påtagligt under 1994. Framför allt har vi fått en kraftig uppgång inom industrin, således en klar vändning bort från den situation som rådde 1991 då utslagningen låg på rekordnivåer. Men problemen på arbetsmarknaden är därmed långt ifrån lösta. Konjunkturinstitutets nya prognos förutser, trots att den är påtagligt optimistisk, en minskning av den totala arbetslösheten under nästa år från 13 till 11 %. Sådana tal innebär att risken för en permanentning av arbetslösheten på en mycket hög nivå och en ökande långtidsarbetslöshet är uppenbar. Därmed skulle Sverige vara i ungefär samma situation som andra västeuropeiska länder. För att förhindra en sådan utveckling fordras en mycket konkret och medveten inriktning av politiken i syfte att skapa förutsättningar för tillväxt och nya arbeten i konkurrenskraftiga företag. Den förra regeringens politik var inställd på en sådan målmedveten utveckling. Den socialdemokratiska regeringen tycks helt förblindad av sin återställarpolitik och letar febrilt efter nya åtgärder, nya grepp. LO är pådrivande med drömmar om 1950-talet och den Saltsjöbadsanda som de själva var med om att avskriva med 1960 och 1970-talens lagregleringseufori. För att genomföra det hela lutar sig den socialdemokratiska minoritetsregeringen mot Vänsterpartiet, och legitimerar därmed de tidigare kommunisterna. Det är en draksådd som kan komma att stå oss alla mycket dyrt. Återställarna är många.

Det är således en politik som går stick i stäv mot den ekonomisk-politiska propositionens stolta proklamation att: "En framgångsrik arbetsmarknadspolitik måste på ett effektivt sätt stödja den ekonomiska politikens tillväxtmål, vilket betyder att näringslivets expansion måste främjas." Om nu regeringen, liksom vi moderater, faktiskt menar att näringslivets expansion måste främjas för att få till stånd den ekonomiska tillväxt som är absolut nödvändig för att få ett rejält uppsving på arbetsmarknaden och, kan jag lägga till, balans i statens affärer, varför för den då en politik som går i rakt motsatt riktning? Debatten hittills har inte givit något svar på den frågan. Propositionen föreslår en flora av åtgärder. Analysen är bristfällig eller saknas helt. De angivna effekterna och kostnaderna vilar på okänd grund. En sak är säker: tillskottet av arbetstillfällen är obetydligt högre än vad som redan planerats, medan kostnaderna beräknas öka med mer än 3 miljarder kronor, eftersom regeringen har valt att prioritera åtgärder som ger mindre sysselsättning för pengarna, vilket också framhålls av arbetsmarknadsutskottet. Som framgår av reservation 31 anser vi moderater att den föreslagna finansieringen av de sysselsättningsskapande åtgärderna är märklig på flera sätt. Det går helt enkelt inte att av regeringens förslag utläsa vad det över huvud taget handlar om. Ett flaggskepp i propositionen är ett investeringsprogram inom byggnads och anläggningssektorn som visar att det fortfarande finns en stark benägenhet i svensk politik att vidmakthålla den planhushållningsfilosofi som har lett till återkommande kriser inom byggsektorn, ett permanent beroende av subventioner och ständigt ökade kostnader över statsbudgeten. Min kollega Inga Berggren kommer senare under debatten att närmare gå in på dessa frågor. Utskottsmajoriteten förordar liksom regeringen en mycket kraftig nerdragning av ALU och en större satsning på arbetsmarknadsutbildning. En sådan omläggning kan ha fog för sig i den nu uppåtgående konjunkturen. Vi moderater anser emellertid att regeringen går för snabbt fram med nerdragningen av ALU. Däremot har vi ingenting att invända mot en avveckling av ALU-delegationen i ordnade former så som ett enigt utskott föreslår. Då det gäller arbetsmarknadsutbildning bör ökningen rymmas inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska anslaget. Detsamma gäller förslaget att införa en starthjälp i syfte att öka rörligheten på arbetsmarknaden, med finansiering inom nu gällande budget. De arbetslösa ungdomarna skall begåvas med en ny stödåtgärd. Ungdomspraktiken som introducerades av fyrpartiregeringen avvecklas och ersätts med s.k. ungdomsintroduktion. Ungdomspraktiken har varit en bra insats som hjälpt många ungdomar till riktiga arbeten. Hela tiden har det emellertid varit en nagel i ögat på socialdemokraterna att ungdomar i ungdomspraktik haft ersättningar som understiger avtalsenliga löner. Meningen med ungdomspraktik har ju varit att det skall vara just praktik som skall leda till riktigt arbete. Nu kommer kostnaden att öka utan att ungdomarna får bättre möjligheter på arbetsmarknaden.

De modifieringar som utskottet föreslår på flera punkter kommer knappast att vara tillräckliga för att locka arbetsgivare att bereda ungdomar arbete på de nya villkoren. Hur mycket bättre hade det inte varit att behålla den rätt till ett års provanställning som fyrpartiregeringen införde men som hörde till förra veckans återställare. Det är ungdomarna som har störst anledning att beklaga regeringens dogmatism. Ett annat anmärkningsvärt ställningstagande från utskottets sida är avslaget på regeringens propos att avveckla akademikerpraktiken från den 1 januari. Vi moderater tycker att det är ett bra förslag. En annan återställare, som vi säger nej till, är återgången till fullt utbildningsbidrag för ungdomar under 25 år i stället för den tidigare modellen med en bidragsdel och en lånedel. Utbildningsinsatserna blir dyrare och vi får en återgång till en situation där det lönar sig att avbryta reguljära studier för att som arbetslös kunna komma tillbaka och studera på bättre ekonomiska villkor. Herr talman! Jag vill också ta upp den moderata reservationen 61 om basbeloppet. Utskottsbehandlingen av regeringens förslag avslöjade ännu ett slarvigt och ogenomtänkt förslag från regeringen. Detta förslag om något skulle ha behövt den lagrådsbehandling som utskottets majoritet vägrade. Det är naturligtvis en riktig slutsats att det ekonomiska läget inte medger fullständiga uppräkningar av de sociala förmåner som är basbeloppsanknutna. Förändringar i basbeloppsberäkningen har också genomförts flera gånger under 1980 och 1990-talen. Vi moderater accepterar det faktum att en förändring måste ske också nu. Vi var i vår motion starkt kritiska mot det sätt på vilket förändringen skedde, men såg den som en tillfällig övergångslösning. Så uppfattar jag att också socialförsäkringsutskottet såg på frågan när det utgick från att propositionens lagtext, som var begränsad till 1995, skulle gälla. När finansutskottets majoritet beslutade sig för att den av regeringen föreslagna knytningen av basbeloppet till budgetunderskottet skulle vara inte en engångsåtgärd, utan en permanent förändring av basbeloppsberäkningen, ville därför vi moderater inte vara med längre. Det finns många allvarliga invändningar mot framför allt effekterna på pensionssystemet. Besparingarna i tjänstepensionssystemet kommer inte huvudsakligen statsbudgeten till godo utan AP-fonderna. Sker det en överföring från fonderna till statsbudgeten kan det innebära ett avsteg från pensionsöverenskommelsen. Den stabilitet och trovärdighet som överenskommelsen om pensionssystemet baserar sig på undergrävs. Pensionsåtaganden är naturligen långsiktiga. Man måste kunna lita på dem. De som redan är pensionärer kan inte kompensera sig i efterhand med annat sparande. Därför måste förändringar i de allmänna pensionssystemen vara tydliga och effekterna måste redovisas. Det har inte skett. Det är naturligtvis också anmärkningsvärt att den metod som valts innebär att ju högre inflationstakten blir och ju mer budgetunderskottet växer, desto mer pengar sparar staten. Kort sagt, den analys som finansutskottet ger regeringen i uppdrag att utföra borde ligga på bordet innan beslut tas om en bestående ändring av basbeloppsberäkningen. Vad gäller våra ställningstaganden i övrigt hänvisar jag till reservationerna i betänkandet. Herr talman! Regeringens återställarpolitik innebär en återgång till den politik som ledde till utslagningen av jobb inom framför allt näringslivet. Den tillväxt av riktiga arbeten som vi har haft under det här året riskerar att brytas av höjda och nya skatter på arbete, företagande och sparande och en återreglering av arbetsrätten. Regeringen tar ett strypgrepp på det näringsliv som vi är helt beroende av för att få till stånd tillväxten i ekonomin. Den skada regeringens politik gör kan aldrig upphävas av aldrig så många näringsråd och arbetsrättskommissioner i korporativa former. Har Anders Sundström aldrig frågat sig varför vi under 40 år inte har fått något nettotillskott av arbetstillfällen i den privata sektorn? I vår omvärld finns en växande insikt om hur man skall kunna blåsa nytt liv i Europas stagnerande arbetsmarknad. OECD:s arbetsmarknadsstudie ger klart besked. Den konstaterar att förmågan till förändring och nyskapande är för liten. Det tillkommer för få nya arbeten i företagen för att kompensera för dem som försvinner. Skatter och avtal har gjort det för dyrt att anställa. Trygghetslagar är utformade så att de avskräcker. Lagar och avtal har skapat ett alltför detaljerat och avhållande regelsystem. Socialförsäkringar får i alltför stor utsträckning ersätta arbetsinkomster. Dessutom är kunskaps och kompetensnivån för låg. Samma analys kan göras på svenska förhållanden. Regeringens politik gör ingenting för att angripa dessa grundproblem. Det innebär att tillväxten kommer att bli lägre än vad den skulle kunna vara i högkonjunkturen. Det medför att de besparingar som måste göras i statsbudgeten och socialförsäkringarna ensamma får bära bördan av att skapa balans i statens affärer. Regeringen gör ingenting för att bredda arbetsmarknaden genom att skapa förutsättningar för nya och växande företag. Den tillväxt vi har sker i den befintliga exportindustrin, huvudsakligen den råvaruproducerande. De industrierna rapporterar redan om flaskhalsar, som i sig innebär ett problem för den kommande löneutvecklingen. Sammanlagt innebär detta att vi riskerar att gå in i nästa lågkonjunktur med en arbetslöshet på en mycket hög nivå. Det innebär att risken är påtaglig för att det politiska systemet inte kommer att orka med de besparingar som måste göras i brist på ekonomisk tillväxt och att vi därför inte klarar av att sanera statens finanser i den takt som krävs. Det i sin tur innebär ett mycket högt ränteläge, dvs. risk för och spekulation i ökande inflation. Tror verkligen Anders Sundström att en sådan utveckling skall kunna hejdas med hjälp av mer pengar till AMS och byggsektorn? Herr talman! Jag vill spara kammarens tid och nöjer mig med att ansluta mig till Lars Tobissons yrkande.

Herr talman! Den socialdemokratiska politiken som har förts denna höst kommer att leda till en onödigt hög arbetslöshet. Det är för mig tråkigt att jag måste konstatera detta. Det har tyvärr lagts fram en rad förslag som försämrar tillväxten och anställningstakten i näringslivet. Förslagen har lagts fram i ett läge då allt borde göras för att få en stark miljöriktig tillväxt och flera jobb. Det har lagts en god grund. Vi har i dag det bästa konkurrensläget någonsin för svenskt näringsliv. Vi har dessutom en stark internationell draghjälp. Herr talman! Vårt land har en mindre del små och medelstora företag än vad det finns i andra jämförbara länder. Det beror till stor del på tidigare förd politik, från 50-talet och framåt. Det har inte varit en småföretagarvänlig politik. Nu läggs också fram en rad förslag som raserar den grund som byggdes upp under vår treårsperiod. Det byggdes då upp en hygglig grund för små och medelstora företag. Nu raseras den delvis. Därmed raseras tillväxten och framtidstron. Detta innebär sammantaget en politik för färre ordinarie jobb än vad vi skulle kunna få. Indirekt drabbar detta också anställda i stat, kommun och landsting. Detta beror på att vi har en för liten näringslivssektor i förhållande till att vi måste ha en mer balanserad ekonomi, och vi måste fördela resurser till en god sjukvård, äldreomsorg, en bra skola osv. Den nuvarande arbetsmarknadspolitiken är ett resultat av att resterande politikområden inte har fungerat. Därför binder regeringen ris åt sin egen rygg. Nu får vi se vad som händer när budgetpropositionen för nästa år läggs fram. Anders Sundström har försökt att avskaffa akademikerpraktiken. Det har gjorts i ett läge när det finns 40 000 arbetslösa akademiker. Dessutom finns det ytterligare 7 000 som just nu inte kan ta något arbete men som kommer att sakna arbete. Det är alltså mer än 1 % av arbetskraften. Eftersom det är så på akademikersidan, skall man enligt min mening vara väldigt aktsam mot att göra något som försvårar också för den gruppen. Nu kan vi notera att ett enhälligt arbetsmarknadsutskott har satt stopp för detta. Vi får väl i den frågan avvakta budgetpropositionen. Men låt mig säga att det vore tråkigt om man inte gör allt för att få in denna välutbildade arbetskraft i yrkeslivet, inte minst i den privata sektorn. Där har framför allt småföretagen för få akademiskt utbildade anställda. Jag vill också beröra den nya ungdomspraktiken. Jag kallar den så, eftersom den skall inledas med en fyra månader lång helt gratis ungdomspraktik. Det har framförts en kraftig kritik inte minst från LO:s sida att ungdomspraktiken inte debiterades tillräckligt. Vi debiterade en tusenlapp. Nu blir den helt gratis. Denna ungdomspraktik som är gratis skall följas av ett sex månaders rekryteringsstöd. Där noterar jag att Socialdemokraterna har nyktrat till något. För ett tag sedan tyckte de att rekryteringsstödet skulle finnas i åtta månader. Det som inte är bra med förslaget är att möjligheten till ungdomspraktik enbart kommer att erbjudas de företag som ändå skulle anställa. De som har gjort den stora insatsen för ungdomarna är alla de företag som har ställt upp just för ungdomarna. Men de befinner sig i en ekonomisk situation att de inte kan fatta nya anställningsbeslut. Egentligen läggs nu en mängd pengar ut på företag som ändå med stor sannolikhet skulle ha nyanställt. Här riskerar regeringen att komma i en situation där ungdomarna inte tas om hand på rätt sätt. Men även här skall vi avvakta propositionen som kommer nästa år. Jag tycker emellertid att det är viktigt att redan nu ta upp den frågan. Jag vill också passa på att tacka alla som på ett berömvärt sätt har ställt upp under de svåra åren för att ungdomen skall vara redo när konjunkturen går åt rätt håll. Med de extra utbildningsinsatser som har vidtagits, med ungdomspraktiken som den främsta åtgärden, är jag efter att ha jämfört med andra länder övertygad om att Sverige har klarat ungdomsfrågan bättre än alla andra länder. Som jag ser det hade AMS tryggt kunnat fortsätta arbeta efter de regler som gäller. I den bättre konjunkturen har ungdomspraktiken i princip gällt tre månader, därefter har man försökt med anställning eller rekryteringsstöd. Stegvis har det kunnat ske en nedtrappning allteftersom konjunkturen har förbättrats. Jag vill också beröra åtgärden arbetslivsutveckling. Förra socialdemokratiska statsrådet Bengt K Å Johansson har ju lett den s.k. ALU-delegationen. Det har i dagarna lagts fram en utvärdering. Det har också tidigare gjorts flera utvärderingar. Det är ett nöje att läsa hela sammanfattningen. Där framgår bl.a. att ALU ger som ingen annan åtgärd utrymme för deltagarnas egna initiativ, engagemang och kraft. I ALU ges också möjlighet att pröva idéer och utveckla verksamheter som på sikt kan leda till arbete. Det finns gott om sådana goda rader i sammanfattningen. Nu föreslår regeringen och en majoritet i utskottet en insnävning av åtgärden. Det är i princip inom miljö och kulturområdena som ALU fortsättningsvis skall förekomma. Jag anser också att detta är i denna situation felaktigt. Många gånger är faktiskt alternativet öppen arbetslöshet. Öppen arbetslöshet är faktiskt alla gånger sämre än att man gör något. Detta gäller speciellt när ALU får så goda betyg. Det har funnits en liten kritisk grupp, och det är ett par tre fackliga organisationer. Det är inom de områden där det förekommer mycket svart arbetskraft. Där har det uppstått en irritation när man har kallat till ALU-åtgärder. Men egentligen är det väl bra att det inom den typen av sektorer finns en åtgärd som innebär att man kallar in till någonting annat än det som är helt bredvid marknaden. Jag menar alltså att man även när man ger sig på att snäva in ALU-åtgärder arbetar för en onödigt hög öppen arbetslöshet. Här har man också tryggt kunnat lita på att AMS, Länsarbetsnämnden och de lokala förmedlarna följer upp, anpassar och trappar ner åtgärderna allteftersom arbetsmarknaden lokalt och regionalt förändras. Sammanfattningsvis vill jag säga att den socialdemokratiska regeringen inte tar till vara det goda läge beträffande jobbtillväxt som råder i dag. Man tar inte heller på rätt sätt till vara åtgärderna för de arbetslösa, för att få dem att gå från öppen arbetslöshet till åtgärder. De här båda icke-tillvaratagandena leder, som sagt var, till en onödigt hög öppen arbetslöshet, detta i ett läge där vi egentligen har bättre förutsättningar än någonsin att pressa ner den mänskligt och ekonomiskt besvärande och bekymmersamma arbetslösheten. Jag vill avslutningsvis beröra den regionala problembilden. Vi har tyvärr i år fått ett antal förslag, bl.a. om EU-finansieringen, som i stället för att bidra till utvecklingen av tusentals nya jobb kommer att ta bort tusentals jobb. Det finns också en linje i detta. Det är landsbygden, små orter, s.k. stödområden, som har det svagaste näringslivet, som får den hårdaste smällen när man gör sådana här saker. I det förslag vi diskuterar i dag ingår att starthjälpen skall återinföras. Här vill jag att Anders Sundström skall lyssna. Anna-Greta Leijon lade 1986/87 fram en proposition till riksdagen, och hon skrev följande: Som ett led i regeringens strävan att komma till rätta med obalanserna i ekonomin samt behov av att finansiera angelägna reformer föreslås ett slopande av starthjälpen. Det skrev en stockholmsk minister, en minister som inte var ansvarig för regionalpolitiken. Detta skulle träda i kraft den 1 juli 1987. Då var det ganska hett på arbetsmarknaden. I dag finns det gott om arbetskraft överallt. Starthjälpen riktar sig egentligen till de allra bästa krafterna i de områden i vårt land som inte är koncentrations och tillväxtområden. Det är icke utvecklande för de glesare områdena, i Norrland, i sydöstra Sverige, på landsbygden, att förlora riktiga nyckelmänniskor. Det är mycket allvarligt. Det är inte ett bättre budgetläge i dag, såvitt jag förstår, utan det är mycket mera allvarligt. Jag har föraningar om de besparingskrav som ligger på Arbetsmarknadsverket, och jag tror aldrig att en sådan här åtgärd skulle ha föreslagits om man hade tagit sig tid och sett på allt i ett sammanhang. Jag beklagar att detta förslag kom till riksdagen. Det hade varit mycket klokare att i koncentrationsområdena ta hand om de mycket välutbildade invandrarna. Om arbetskraften i något sammanhang inte räcker till, är det respektive företags sak om de vill hämta arbetskraft från de svagare bygderna.

Herr talman! Först vill jag passa på att hälsa arbetsmarknadsministern välkommen till kammaren. Detta säger jag med tanke på att vi i förra veckan här diskuterade både lagen om anställningsskydd och akassan och ministern då inte hade tillfälle att närvara. Jag har naturligtvis förståelse för att andra sammanträden kan pocka på utrymme, men jag tror att det vore klokt att planera bättre. Det är inte bra om vi får en bild av att statsråden är frånvarande, särskilt de som kommer till sådana här poster utan att ha parlamentarisk erfarenhet. Någon sade att den som har minst riksdagserfarenhet har den största frånvaron. Detta säger jag i all vänlighet, när vi nu är en så trång krets samlad här i kammaren och också med tanke på den mycket häftiga kritik som Anders Sundströms partikamrater under den förra perioden levererade till statsråd som råkade vara frånvarande. Herr talman! Det är i dag tre månader och två dagar sedan det var riksdagsval i Sverige. I den valrörelse som bedrevs dessförinnan gick det knappast en dag utan att man kunde läsa i tidningarna om hur bra det skulle bli om Socialdemokraterna vann valet. Socialdemokrater på alla nivåer utlovade att 90 000 jobb och 30 000 utbildningsplatser skulle skapas omedelbart efter ett maktövertagande. I riksdagsmotioner och reservationer hade nitiska s-ledamöter dammsugit varenda kommun i Sverige efter jobb som kunde skapas. Drygt två månader efter det att Socialdemokraterna flyttade in i regeringskansliet kan man lätt konstatera att det än så länge inte har hänt så mycket. Visserligen är den öppna arbetslösheten på väg nedåt, men detta faktum beror till största delen på att de åtgärder som den förra regeringen föreslog och riksdagen godkände nu börjar ge effekt. Då talar jag inte bara om beslut som fattades under det sista halvåret innan valet, utan om hela det massiva åtgärdsbatteri som den förra regeringen satte in under den tidigare mandatperioden. När den förra regeringen tillträdde på hösten 1991 var läget på arbetsmarknaden bekymmersamt, egentligen förtvivlat. Bordet var inte bara avdukat; det låg skräp och rester som måste röjas bort innan man kunde börja planera för en ny tillväxtperiod. Statistiken för oktober 1991 ger en tydlig bild av ett samhälle i kris: - 17 500 personer varslades den månaden, vilket var det högsta antalet någonsin sedan statistik började föras år 1975. - Arbetskraften hade minskat fyra månader i rad och kraftigast bland ungdomar. Sysselsättningen hade minskat med 127 000 personer på ett år. - Inom tillverkningsindustrin var sysselsättningsminskningen allra kraftigast. Industrisysselsättningen var därmed nere på sin lägsta nivå sedan mitten av 40-talet. Vi får alltså gå så långt tillbaka för att kunna jämföra. I september 1991 hade antalet öppet arbetslösa ökat med 60 000 personer jämfört med läget ett år tidigare. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde nu i höst kanske man inte kan säga att bordet var färdigdukat. Men för att fortsätta liknelsen, kan man ändå säga att uppdukning pågick och att resultatet syntes mer och mer. Siffrorna talar sitt tydliga språk: mindre än en sjättedel jämfört med tre år tidigare. - Arbetskraften har under hösten 1994 börjat öka igen efter flera år av nedgång. - Antalet sysselsatta har ökat med 64 000 personer i oktober 1994 jämfört med ett år tidigare. Även inom industrin har sysselsättningen klart ökat under det senaste året. - Arbetslösheten ligger enligt AKU fortfarande mycket högt, men den har sjunkit med en procentenhet sedan året innan. Dessa arbetslöshetstal kan självfallet inte accepteras - de måste gå ner, och de är på väg ner. Herr talman! Utvecklingen är på rätt väg. Även om konjunkturen har medfört svåra problem kan man säga att problemen har ställts på sin spets och tvingat fram lösningar. Under den förra mandatperioden har vi t.ex. funnit kostnadseffektiva, nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t.ex. ungdomspraktik, ALU-projekt och generellt arbetsmarknadsstöd, GAS. Det är tre viktiga bitar. Dessa åtgärder har fungerat bra i förhållande till de behov som har funnits - därmed inte alls sagt att de skall finnas kvar för alltid. Nu har en ny regering kommit som inte alls tar till vara den fartvind som hade uppstått tidigare. Herr talman! Många av de goda villkor som uppnåddes under de gångna tre åren är nu på väg att försvinna. Regeringens återställarpolitik ser till att villkoren för företagen försämras. Man tar ej heller itu med de grundläggande problemen med statsfinanserna. Därmed är två av de tre "ben" som ligger till grund för en bra arbetsmarknad borta. Återstår så den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vad gör regeringen där? Jag gissar att statsrådet Sundström har läst på vad hans partikamrater sade i våras i en avvikande mening när vi behandlade finansutskottets betänkande 20. Då sade man i något av en programförklaring: Nu krävs det krafttag för att komma till rätta med arbetslösheten, främst långtidsarbetslösheten. Man varnade för flaskhalsar. Man sade att det krävs mer utbildad personal. Hemmamarknaden skulle vidgas och avskedanden i kommuner och landsting stoppas. Så sade man: Sammanlagt har vi ett program som ger 90 000 fler arbetstillfällen nästa år och omkring 30 000 ytterligare kan få utbildning. Därmed skulle arbetslösheten 1995 kunna gå ner under femprocentsnivån. I årets finansbetänkande, som vi just nu behandlar, kräver socialdemokraterna ett stort investeringsprogram.

Sedan några synpunkter på den skrotade ungdomspraktikåtgärden. Vad är det för mening med att inrätta en ny ungdomsåtgärd nu vid nyår, den s.k. ungdomsintroduktionen, när vi har en beprövad och kostnadseffektiv ungdomsåtgärd som har fungerat bra? Schröder på Institutet för social forskning var det mellan 20 % och 30 % av ungdomspraktikanterna som var i arbete ett halvår efter avslutad praktik och uppemot en femtedel av de studerande hade fått arbete. Det var ett enkelt sätt för ungdomar och arbetsgivare att komma överens. Den nu förselagna ungdomsintroduktionen är tänkt att införas under en period då konjunkturen successivt förbättras och man förhoppningsvis kan trappa ner ungdomspraktiken. Det blir med ungdomsintroduktionen naturligtvis inkörningsproblem under den första tiden. Jag tror att det kommer att krävas mycket stora insatser för att förmå arbetsgivarna att lova anställa en ungdom som de ännu inte prövat. Det är så konstigt med ungdomsintroduktionen att arbetsgivarna redan från början, dvs. före praktikperioden, måste förbinda sig att anställa. Jag skulle inte bli förvånad om arbetsgivarna ställer sig avvaktande till en sådan åtgärd. Ur arbetsgivarsynpunkt måste det vara vettigare att först lära känna ungdomen under en period och därefter anställa vederbörande. Även när det gäller utbildningsbidragen finns det en hel del att invända mot den socialdemokratiska regeringens förslag att ta bort lånedelen för vissa studerande. Det måste vara något fel när två 20 åringar går på samma kurs och den ena får ta studielån för att klara studierna, medan den andra får sitt uppehälle betalt genom utbildningsbidrag på grund av att han eller hon arbetat under en kort period innan. Utbildningsbidrag med lånedel var ett försök att ge dessa 20-åringar någorlunda likartade ekonomiska förutsättningar. Utbildningsbidrag med lånedel kan visserligen något minska incitamenten att studera för våra 20 åringar med a-kassa, för ju bättre ersättning, desto fler vill gå på kurs! I stället för att återställa en felaktig ordning borde regeringen - i linje med det samförstånd som man ständigt talat om - göra en ordentlig utvärdering som kan ligga till grund för eventuella förändringar. Jag gläds självfallet över tillstyrkande av fpmotionen om att akademikerpraktiken får vara kvar. Utskottet har enhälligt motsatt sig regeringens förslag om att praktiken skall bort. Jag vill instämma i det förre arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund sade: Det var ett klokt ställningstagande från utskottets sida. Även om akademikerpraktiken volymmässigt inte engagerar så många har den ändå betydelse för de unga akademiker som har en högskoleutbildning i ryggen och som har det svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag har gjort några nedslag i hur socialdemokraterna vill förändra arbetsmarknadspolitiken. Jag vill påstå att det drar åt fel håll. Risken är stor att vi genom en övergång från ungdomspraktik till s.k. ungdomsgaranti får en högre öppen arbetslöshet bland våra ungdomar. Samtidigt saknas det i regeringens politik konkreta förslag till hur arbetslösheten skall bekämpas. Lägger man samman detta med "återställarna" inom företagspolitiken m.m., kan man konstatera att risken blir stor för att vi får en nedgång i sysselsättningen igen. Visst finns det ljuspunkter i ekonomin och på arbetsmarknadspolitiken. Så här i juletid borde regeringen och arbetsmarknadsministern akta sig för att blåsa ut de ljus som finns. Slutligen vill jag säga att det behövs många nya jobb, många nya företag och ännu fler nya företagare. Men då krävs det att de politiska besluten underlättar detta. Då finns ingen genväg. Då är det arbete, sparande och nyföretagande som måste främjas.

Herr talman! Jag talade med Hans Andersson innan jag gick upp i talarstolen. Vi hade ett samtal om den balansakt som vi just nu har med ekonomin och jobben. Jag pratade alltså inte om detta i talarstolen. Hans Andersson tog upp arbetsmarknadslagarna och den småföretagsanpassning som gjorts.

Hans Andersson och jag brukar vara eniga om att den allra väsentligaste orsaken är sviterna från 80-talet. Så till frågan om aktiva åtgärder. Ja, vi får väl se om Arbetsmarknadsverket med de förändringar som är gjorda når målet: ca 7 % av arbetskraften i olika åtgärder. Jag håller med Hans Andersson om att utbildning är viktigt. Högskolan ökade med 30 %. Det tredje gymnasieåret infördes. Komvux och folkhögskolor fick gå på högvarv. Att däremot ha specialinriktade utredningar som inte leder till jobb är väldigt dyrt. Dessutom glömmer man att det inte är effektivt. Effektivitet i en svår situation är att ha grundläggande utbildning. Hans Andersson har helt fel på en annan punkt. Han har nämligen inte varit med om att träffa en uppgörelse om flyttbidragen för glesbygd. Det finns bestämmelser för dem som flyttar tillbaka till glesbygdsområden. Vad Hans Andersson deltagit i är just arbetet med att försöka plocka specialarbetskraften från våra svagaste områden och överföra den till koncentrationsområden. Detta kommer att klart framstå efter ett tag.